Herr talman! För varje gång säkerhetspolitiken diskuteras här i riksdagen ser världen annorlunda ut än vad den gjorde när frågan dessförinnan diskuterades. Med det menar jag att den politiska förändringsprocessen i omvärlden är så snabb att det nästan är omöjligt att kunna ha en klar bild över situationen i dagsläget, trots att vi kanske kan anse oss väl underrättade. Hela världen tycks befinna sig i en omvälvningsprocess. Det är svårt att se hur den kommer att sluta och vad som kommer att bli av den. Många som tycker om att ha trygghet i det bestående, kan känna oro över situationen. Även för den som tycker om snabba ryck kan det vara svårt att hänga med i förändringsprocessen och gardera sig för otrevligheter i den nära omgivningen och på långt håll. Säkerhetspolitiken får därför inte enbart grunda sig på en analys av den nuvarande situationen, utan måste också ta med i beräkningarna möjliga politiska förändringar och faror samt risken för att konflikter kan spridas. För att ha en handlingsberedskap för allt det som sker i omvärlden är det viktigt att bygga upp en säkerhetspolitik och ett förhållningssätt som är grundat på en basförutsättning, grundbult, ideologi. Socialismen, liberalismen, konservatismen och andra ismer har sina ideologier, som de ofta i form av politiska rörelser och program arbetar utifrån. Vi i den kristdemokratiska rörelsen här i Sverige arbetar utifrån den kristdemokratiska ideologin med grundbultarna: förvaltaransvar, alla människors lika värde och gemenskapstanken. Jag anser att det går att bygga upp en säkerhetspolitik för dagens och morgondagens samhälle utifrån vad de grundbultarna står för. Som rörelse kan vi i kds inte, om vi blickar tillbaka i historien, ta på oss ett politiskt ansvar för den politik som tidigare förts i och av vårt land. Vi kan således inte förrän efter hösten 1991 ställas till svars för den säkerhetspolitik som förs av och i vårt land. Den situationen gör att vi, när det gäller politiskt beslutsfattande på central nivå, riksnivå, är litet historielösa, samtidigt som vi nu är med om att skapa historia både här i riksdagen och i regeringen. Jag är glad över att vi i kds får vara med här. Jag är så optimistisk att jag tror att världen vill ha fred. Jag tror inte att människor egentligen vill skjuta ihjäl varandra. Men vi lärs upp till det. Stor frustration och okontrollerade hämningar kan få folkmassor att följa galna och maktlystna ledare. Det har historien visat många gånger även i vår tid. Att vara delaktig i beslutsfattande på riksnivå är allvarligt. Det gäller att i tid bromsa sådana tendenser som jag nyss har beskrivit. Sveriges neutralitetspolitik är historiskt grundad men inte inskriven i grundlagen. Sveriges neutralitet har aldrig varit ett syfte utan endast ett politiskt medel för att hålla Sverige utanför konflikter. Dessutom har den svenska utrikespolitiken förbehållit sig rätten att frångå neutraliteten vid behov. Sovjetunionen betraktade inte Sverige som en neutral stat utan som en del av västvärlden. De ansåg i mitt tycke med all rätt att Sveriges kulturella identitet och styrelseskick tillhörde en västdemokrati. Förutom Sveriges kulturella tillhörighet och Sovjetunionens brist på respekt för folkrätten -- Afghanistan 1979 och Warszawa 1980 -- fanns det yttelligare anledning till tvivel på att Sverige skulle kunna hålla sig utanför en stormaktskonflikt i Europa. Anledningen är Sveriges strategiska läge i Nordeuropa och tillgångarna på naturresurser och teknologiskt kunnande. Det är något vi fortfarande har. Oavsett sönderfall eller inte kommer Oberoende Staters Samvälde att vara en viktig faktor att räkna med när det gäller Europas och Sveriges säkerhetspolitik. Den latenta rivaliteten mellan nationer i Europas östra delar är en ytterligare faktor i det sammanhanget. Mellan Europa och USA finns ett 100-årigt försvarssamarbete. Det finns fortfarande ett starkt säkerhetspolitiskt behov av att samarbeta. De främsta beståndsdelarna av detta samarbete är för närvarande kärnvapenförvaltning och amerikanska truppers närvaro i Europa. Situationen på den europeiska kontinenten är minst sagt rörig. Åtminstone sex organisationer gör anspråk på en säkerhetspolitisk roll, nämligen De sex staterna som ingick i det första EG försökte som en utveckling av sin gemenskap bilda en försvarsgemenskap. Även om detta misslyckades bildade man den Västeuropeiska Unionen, WEU, som ett gemensamt forum för försvarspolitiska frågor. WEU har på senare tid fått förnyad aktualitet. Tyskland har med stöd av Frankrike alltid strävat efter ökad europeisk integration. Maastricht-mötet i december 1991 betydde för det politiska samarbetet att EG skulle utveckla en egen utrikespolitik och även en egen försvarspolitik, men endast skissa på ett förslag till ett eget försvar. I Maastricht beslutades också att på sikt göra Europa mer självständigt ur säkerhetspolitisk synvinkel. Sammanfattningsvis kan man säga att en av de planer som diskuteras är att omvandla WEU till att bli Europas starka pelare. Det har nämnts tidigare här i dag. Fortfarande råder dock vissa oklarheter när det gäller organisation, koordineringsmodell etc. Inom kds har vi fortfarande en viss tveksamhet när det gäller WEU och dess framtida funktioner. Men om WEU kan bidra till fredens bevarande är det en stor och viktig uppgift. Men om WEU bidrar till att öka motsättningarna mellan Europa och den övriga världen är vi tveksamma till dess funktionella berättigande. Detta är en fråga som måste bevakas och noga följas. Tyvärr är världen sådan att vi måste ha ett försvar. I den framtida utvecklingen av EG ligger också, enligt mitt sätt att tolka bilden, inte att bygga murar men att försvara den uppbyggda gemenskapen i Europa. Enligt kds uppfattning behövs NATO för att vara en atlantisk länk, för att hantera kärnvapenproblem, forma en ny säkerhetsstruktur i Europa och för att undvika oro i Centraleuropa på grund av Tyskland, som alltmer utvecklas till en stormakt. NATO:s möte i Rom 1991 resulterade i att NACC skapades. NACC är den sista europeiska säkerhetsskapelsen. Organisationen omfattar alla 16 NATO-länderna, Warszawapaktländerna, de baltiska länderna och OSS-länderna. Agendan har bara blivit tjockare med tiden och kan kanske bli ännu tjockare. NACC uppstod utifrån en stark önskan från den tidigare öststaterna att ingå i NATO, som de betraktade som den enda verkningsfulla organisationen för fred och oberoende. NACC skall därför ses som en påbörjad dialog och som en hjälporganisation. ESK började som en förhandlingsorganisation. Först 1990 i Paris blev den permanent. Tre institutioner startades inom ESK, nämligen ett sekretariat i Prag, ett institut för konfliktreduktion i Wien och ett institut för övervakning av fria val i I dag har ESK 52 medlemsländer för bevarande av fred och säkerhet. Svagheterna i ESK ligger i att besluten kräver absolut enighet och att organisationen endast kan ge förslag till lösningar men inte implementera dem. Mellan de länder som ingår i ESK råder också stora kulturella och ekonomiska skillnader. Men ESK håller på att stärkas. I Prag, januari 1992, förstärktes ESK genom att beslut togs att ett land kan tvingas att följa ett övrigt enat ESK. ESK:s roll hänger nära samman med FN:s. Att FN nu är djupt inblandad i Jugoslavien beror på att ESK var för svag för att kunna åstadkomma något av betydelse. Men världens fattigaste länder skall väl egentligen inte behöva vara med och betala för att upprätthålla freden i det rika Europa! Vi i kds anser att det är viktigt att ESK:s roll och förmåga att lösa konflikter och genomföra fredsskapande operationer stärks. Det finns annars risk att organisationen förlorar sin betydelse i det framtida samarbets och säkerhetsarbetet. Det är även viktigt att ESK får en tydlig fredsbevarande roll. Direktiven för ESK:s roll måste vara klara och tydliga. Det kan också ifrågasättas om de asiatiska länderna, som tidigare tillhörde Sovjetunionen, skall ingå i ESK. Den svenska säkerheten baseras på ett starkt försvar och en neutralitetspolitik. Historiskt kan den sammanfattas med: ''Ensam står stark''. De yttre omständigheterna kräver emellertid att Sverige håller dörrarna öppna för andra lösningar. Framtiden kan kräva att en annan inriktning på Till sist några ord om FN:s roll. FN:s huvuduppgift är att säkra freden i världen, men som fredsfaktor har inte FN alltid haft den önskvärda tyngden. FN bygger på att stormaktskonsortiet kollektivt skulle hålla pli på de små staterna, men det kalla kriget lamslog säkerhetsrådet och gjorde de flesta åtgärder ganska verkningslösa. Först nu då det kalla kriget har upphört har världsorganisationen fått förnyad kraft. Dessutom har det internationella beroendet ökat explosivt, vilket har förenat länderna i en ödesgemenskap. Det absoluta beviset för denna nyvunna enighet är handläggningen av Kuwait-krisen. FN:s fredsbevarande insatser sträcker sig från valövervakning, genomförande, till stationering av fredstrupper. Den sistnämnda åtgärden bygger på frivillighet. Ingen tvingas att ta emot trupper, och ingen tvingas att delta med trupper. Även om det finns tecken som förebådar ett starkare FN med högre kompetens så skiljer sig FN och världssamfundet från enskilda länder och andra organisationer. I FN finns ingen absolut rättsautomatik, eftersom rätten kan sättas ur spel.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

Fru talman! Vi har fått lära oss att det inte är Pierre Schori utan Nelson Mandela som bestämmer dagordningen i Sverige riksdag. Jag ber att få ifrågasätta det å det skarpaste. Förändringens vind har blåst över världen, och en liten pust har t.o.m. trängt in genom riksdagens tjocka murar. Vi i Sverige kan inte längre gömma oss bakom den bekväma neutraliteten -- inte nu längre. Skulle vi stå neutrala till öppet förtryck och en numera allmänt accepterad demokrati? Nej! Visserligen gjorde vi det när vi skyddade oss med den s.k. kålsuparteorin -- alla var lika goda kålsupare. Sovjet eller USA? Vad spelade det för roll? Endast vi var kloka, goda och neutrala där vi satt på parkett. När skall vi våga erkänna att vi t.ex. överlevt de senaste fytio åren mycket tack vare USA? Tänk om, fru talman, ärade ledamöter, någon tyckte att vi var ynkliga. Tänk om många tyckte att vi var ynkliga. Tänk om vår historia med vår neutralitet är en egentligen ganska trist läsning om opportunism, rädsla för starka grannar, stöddighet mot avlägsna och överseende vänner, skriven av samma sorts människor som våra politiska ledare en gång så gärna besökte och drack konjak med, på den tiden då järnridån och Berlinmuren skyddade oss från att erkänna verkligheten. Pierre Schoris opportuna uppträdande i utrikespolitiken imponerar på ett begränsat och troligen ständigt sjunkande antal personer. Förlöpningar mot Ny demokrati är standard, och vi får glädja oss åt att de inte görs från Cuba. I vad gäller försvaret läser jag här ur utrikesutskottets betänkande att vi även i fortsättningen på egen hand måste kunna försvara vårt stora luftrum och vidsträckta land och sjöterritorium. Är Sverige stort? Ja, operationsområdet i Irak-kriget motsvarade ett svenskt militärområde, och hela kriget fördes med alla baser o.d. på en yta ungefär lika stor som Trots detta kan man redan höra tongångar om att ett försvar inte behövs. Faran är ju över, sägs det. Vem skulle föra krig mot oss. Efter att ha haft äran att träffa ledarna för våra baltiska grannländer -- nu senast president Landsbergis från Litauen -- har jag en helt annan bild. Att så många som 100 000 ryska soldater inte lämnar dessa fria nationer som inte själva har soldater är otroligt och kusligt. Nu hotar även ryssarna med att skicka ännu fler soldater. Jämför det förhållandet att drygt 100 000 sovjetsoldater blev kvar här och att de dessutom uppträdde arrogant och provokativt. Sverige är lika stort som de tre baltiska staterna tillsammans. Vad skulle vi säga om någon under de här förhållandena gratulerade oss till vår återvunna frihet? Vi förstår alltid alldeles för snabbt övermakten, precis som vi ofta förstår alla möjliga diktatorer och terroristorganisationer. Vi säger: Det är inte lätt för ryssarna. Var skall de göra av alla dessa soldater? Ja, var gömmer man 0,1 miljoner människor i ett land som har 200 miljoner. Om ryssarna inte kan ta hem sina soldater, skulle vi inte kunna ta emot fler än 4 000 flyktingar hit -- inte om året, utan över huvud taget. Ryssland är nämligen 25 gånger så stort som Sverige. I Sverige kan vi emellertid ta emot 10 gånger så många människor varje år. Kan vi över huvud taget acceptera detta resonemang? En idé som borde tilltala alla goda och godtrogna politiker är att ta emot de ryska soldaterna här i Sverige. Tänk vilken hjälp för balterna det skulle vara. Vi skulle kunna betala med baltguldet, vilket skulle bli ungefär 3 000 kr. i guld per soldat. Ryssarnas vapen skulle vi kunna ge i u-hjälp till de mottagarländer som ändå köper vapen för 8,5 gånger den u-hjälp som vi ger dem. Detta, fru talman, var ironiskt. Man får inte skoja här, och det gör jag inte heller. Ironin är djupt allvarlig. Vi får inte förstå den starkes rätt, men det gör vi. Vi har så lätt för att förstå någon som är stark och skrämmer oss. Vi måste tvätta bort den fega neutraliteten. Det inslag som gör att vi gömmer oss måste tvättas bort ur vårt handlande och ur våra hjärtan. Vi måste också lära oss att ställa upp. Märket ''rör inte min kompis'' går bra att bära på rockuppslaget här hemma i Sverige. Jag skymtar märket här i kammaren då och då. Borde vi inte sätta de baltiska flaggorna runt det märket i så fall? När kommer vi över huvud taget att våga säga ifrån ute i den stora fula världen? Tallinn ligger lika långt från denna kammare som Jönköping. Jag tror vi skulle behöva producera ett vykort med verklighetens karta på. Det som händer i Östersjöområdet berör oss vare sig vi vill eller inte. Andra europeiska länder, andra stora internationella makter, förväntar sig att vi tar vårt ansvar just här i vårt hörn av Europa. Det ställs t.o.m. krav på oss att göra detta. Usch vad kusligt, eller hur, vi som jämt ställer krav på andra och tillgriper begreppet neutralitet så snart det ställs några krav på eller hot mot oss. Baltikums problem är våra och deras sak är vår sak. Vi måste alltså handla därefter. Det får inte bli någon restpost i en budget. Det här är nämligen vår nya verklighet. Säkerhet och nedrustning är rubriken för den här debatten. Det låter som ett önskemål. Vårt hörn av världen har väl egentligen aldrig varit mer osäkert i den bemärkelsen att vi inte har en aning om vad som händer nästa vecka, eller vad som händer denna eftermiddag borta i Baltikum. Vi vet inte det. Vi vet inte vem som bekrigar vem i vår omgivning, vi vet inte vem som regerar var, och vi vet inte vem som kontrollerar vapnen som kan utplåna jorden. Just därför måste vi fokusera uppmärksamheten, åtgärderna, och investeringarna i vår egen verklighet, som ju också är vår egen framtid och möjlighet. I Sverige talar vi helst om inrikespolitik. Men det är utrikespolitiken som avgör vårt öde. Vi lever i en värld, och det är i den världen som det fattas beslut som påverkar vår framtid, och det är i den världen som vi måste fatta våra beslut. Sammanfattningsvis tar Ny demokrati ställning på följande sätt när det gäller säkerhet och framtid: Vi måste satsa på, agera i och ställa upp för Baltikum. Deras säkerhet blir vår. Vi måste protestera kraftigt mot de upprepade ryska övergreppen. Pierre Schori hade rätt i fråga om detta. Jag tycker att man nu ''saftigt'' skall säga ifrån att det olaga hot som återigen kommer från Kreml måste beivras. Vi måste hjälpa och stödja alla initiativ att få bort och oskadliggöra kärnvapnen. Men räkna med att det blir tillräckligt många kvar för att ställa till ett helvete på jorden -- det är inte att svära, det är en direkt beskrivning. Vi måste jobba hårt för snabba åtgärder att säkra Östeuropas kärnkraftverk, dessa uppenbarligen livsfarliga verk som den socialistiska teknologin försett just oss med. Kom ihåg att det finns 600 kärnkraftverk ute på båtar, sjöburna kärnkraftverk på militära farkoster. Sverige skall gå med i Europa helt och fullt, menar vi. EG, ESK och Europeiska unionen, som är EG:s fortsättning, vad det än är, så handlar EG förhandlingarna inte om huruvida EG finns eller om Europa finns. De handlar om huruvida vi skall med på tåget eller stå kvar och kratta löv när tåget åker in i framtiden. Vi måste i detta fall se möjligheterna och jobba för dem, inte sitta och gnälla och klaga på att världen ser ut som den gör. Vi måste givetvis stödja FN och se till att FN blir den världspolis som verkligen behövs, eftersom det nog aldrig blir frid på jorden. Vi kommer att behöva den polisen. Vi måste bekämpa illegal vapenhandel. De gulliga registren, som nämns i utrikesutskottets betänkande, torde knappas räcka. Där står det nämligen att man skall registrera handeln. Då blir det frid och fröjd. I så fall skulle socialstyrelsen klara av narkotikahandeln och alla narkotikabrott i Sverige genom att genomföra en folk och bostadsräkning. Vårt engagemang måste öka inte, som vi hörde förut i den parodiska beskrivningen av svensk neutralitetspolitik, minska ju närmare oroshärden kommer oss. Hittills har ju vårt intresse ökat med kvadraten på avståndet. Vi har varit engagerade i södra Afrika, södra Asien, osv. Vi måste tvärtom engagera oss här. Den nya regeringen har förvisso tagit några steg i rätt riktning. Men jag tror att regeringen liksom utrikesutskottet fortfarande har vissa problem med denna verklighet. Verkligheten är vår största fiende, sade en annan statsminister. Jag hoppas att dagens något längre upplaga kan hitta verkligheten bland gamla trepartimotioner och försiktigt önsketänkande. Verkligheten är förvisso ingen soffa som man kan resa sig ur och gå ifrån -- vad jag nu kan mena med det. Till sist undrar jag hur många riksdagsledamöter som skulle närvara vid en utrikespolitisk debatt i Baltikum. En bild säger mer än tusen ord. Därför får bilder inte visas i denna sal, men ibland kan den bilden tas just i denna kammare.

Fru talman! Ian Wachtmeister gjorde, inte helt oväntat kanske, en ganska grund och populistisk beskrivning av den svenska neutralitetspolitiken som inte bör stå oemotsagd. Det finns säkert de som har haft uppfattningen att den svenska neutralitetspolitiken var ett sätt att fegt smyga sig undan. Men i själva verket innebar, och innebär fortfarande, den svenska alliansfriheten att vi tar ett betydande ansvar också för försvaret, eftersom den svenska neutralitetspolitiken hela tiden har varit uppbackad av ett förhållandevis starkt försvar och faktiskt inneburit större försvarsansträngningar än vad som skulle ha krävts om vi hade ingått i en skyddande allians. Den svenska alliansfriheten har bidragit till stabilitet i norra Europa till gagn också för NATO länderna. Det har minskat trycket österifrån på Finland. Det har gjort det möjligt med en lägre militär närvaro i NATO-länderna Danmark och Norge. Det innebär att även de inom NATO, som gör en något djupare analys av det säkerhetspolitiska läget än vad kanske Ian Wachtmeister hade tillfälle att göra här, uppskattar den svenska neutralitetspolitiken som ett starkt bidrag till fred och avspänning i den här delen av världen. Eftersom även NATO:s syfte har varit att bevara freden i Europa -- inte att försöka åstadkomma krig -- har de svenska utrikespolitiska strävandena och NATO:s utrikespolitiska strävanden i detta fall sammanfallit. Den svenska neutralitetspolitiken har varit ett aktivt bidrag till säkerheten i Europa och inte ett sätt för Sverige att försöka smyga sig undan.
Fru talman! Jag konstaterar med förtjusning att min beskrivning var grund och populistisk. Det betyder nämligen att den förmodligen var begriplig. Vi talar om engagemanget och neutraliteten. Vad jag säger är att vi har varit så väldigt duktiga, och vi har tagit ställning i alla jordens hörn. Vi har varit, som Grankvist själv påpekade, i södra Afrika och tagit ställning för och emot. Vi har varit och försökt mäkla fred i Mellanöstern. Vi har gjort allt möjligt. Men så fort det har kommit hit hem, då har vi blivit strikt neutrala. Jag har skrivit om detta i en bok, och det var en djup satir på svensk neutralitet som visar att strikt neutralitet tillämpas vid varje incident i Östersjön. Vad jag nu vill säga är att vi måste vända på detta resonemang. Vårt engagemang måste vara större här än vad det är långt bort. Vår verklighet är här, och det är här som vi måste ta ställning, och det är här som vi måste ställa upp för våra kompisar.
Fru talman! Om en grund och felaktig analys framförs på ett lättbegripligt sätt är det knappast någon fördel. Det gör ju det hela bara ännu värre. Då är ju risken att ännu fler blir lurade. Vi i Sverige har faktiskt inte avstått från att påverka den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde. Tvärtom har vi genom vår alliansfrihet på ett mycket konkret och handfast sätt bidragit till att skapa ett gynnsamt säkerhetspolitiskt läge i vårt närområde. Vi har kunnat medverka till att få en lägre spänningsnivå och en lägre militär närvaro i såväl öst som väst tack vare vår aktiva neutralitetspolitik. Bilden att vi skulle bry oss om bara avlägsna hörn i världen är alltså helt felaktig. Vi har starkt engagerat oss även i vårt närområde. Men för den skull bör vi naturligtvis inte heller glömma andra delar av världen. Det är faktiskt ganska viktigt för oss även vad som händer på andra sidan jordklotet.
Fru talman! Jag står för min beskrivning av den tillämpade svenska neutralitetspolitiken. Jag står också för den satir av den som jag har gjort. Pär Grankvist gav själv på fullt allvar i sitt anförande precis den satiriska bild som jag har givit, vilket vi alla kan övertyga oss om genom den uppskattade läsningen av snabbprotokollet.

Ulla-Britt tillhörde riksdagen sedan 1981. Här har hon framför allt engagerat sig i kriminalpolitiska frågor. Som socionom var hon väl skickad att ta sig an de svåra problem som kriminalpolitiken rymmer. Hon har gjort en betydande insats på detta område både i justitieutskottet som hon tillhört sedan 1982 och i andra sammanhang. Vid sidan av kriminalpolitiken var hon också mycket intresserad av internationella frågor.

Många utsatta, flyktingar och andra människor i nöd, har henne att tacka för hjälp och engagerat stöd. Våra tankar går i dag till hennes närmaste, till hennes barn och barnbarn och till hennes far.

Fru talman! Jag har en fråga till utrikesminister Margaretha af Ugglas. Vi har fått rapporter under den här veckan om att Ryssland flyger in nya trupper i de baltiska länderna. Det är uppenbarligen nya rekryter. Det skulle vara intressant att höra vad Sverige gör för att brännmärka detta uppenbart folkrättsstridiga handlande från Rysslands sida och även vad Sverige gör för att öka trycket på Ryssland att uppfylla sina utfästelser och förpliktelser när det gäller att dra tillbaka sina trupper från de baltiska republikerna.

Fru talman! Det är en fråga om uppgifternas korrekthet. De informationer vi har tyder på att det snarare är en form av trupprotation som pågår. Det finns i stället vissa indikationer på ett trupptillbakadragande som har sitt intresse. Det alldeles omedelbara svenska agerandet är att den svenska ambassadören i Moskva har haft kontakt med premiärminister Burbulis. Vi har alltså haft ett direkt svenskt agerande. Det allra senaste tillfället jag själv hade att i multilateralt sammanhang ta upp frågan om de baltiska trupperna var vid Europarådets ministerråd. Utrikesminister Kozyrev var nämligen där för att framföra den ryska ansökan om medlemskap i Europarådet. Jag kunde i det sammanhanget tyvärr konstatera att Sverige var det enda där närvarande landet som tog upp denna fråga. Det innebär att vi har all anledning att verka i internationella sammanhang för att få en mer kraftfull uppslutning av det internationella samfundet när det gäller att verka för detta trupptillbakadragande.
Fru talman! Det stämmer i och för sig också med de uppgifter jag har, att det handlar om att föra in nya värnpliktiga till förbanden i Baltikum. Men jag kan inte inse att det på något sätt skulle vara godtagbart att Ryssland för in ny personal till de befintliga förbanden, även om det kanske innebär att man tar tillbaka annan personal, som har fullgjort sin värnplikt. Det innebär att man tillför ny personal till landet som inte fanns där tidigare. Jag förutsätter att Sverige reagerar kraftigt också mot detta handlande. Jag noterar med tillfredsställelse de framstötar som har gjorts. Men det är ett problem att förhandlingarna om trupptillbakadragandet verkar ha gått i stå. Det sägs bland företrädare för militära styrkor i t.ex. Litauen att man väntar på politiska förändringar i Litauen. Det är utomordentligt oroväckande att man tror att det kan bli politiska förändringar som gör att man kan stanna kvar. Det är mycket viktigt med största möjliga tryck från omvärlden för att man verkligen skall få fart på förhandlingarna och också göra klart för Ryssland att om Ryssland inte medverkar blir dess engagemang i Europa föga välkommet.
Fru talman! Den svenska ståndpunkten är klar. Ingenting annat är godtagbart än att avtal ingås om ett tillbakadragande av de f.d. sovjetiska styrkorna på baltiskt territorium.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till arbetsmarknadsministern. Den borgerliga majoriteten i arbetsmarknadsutskottet har uttalat att man noga skall följa utvecklingen på arbetsmarknaden för att se att arbetslinjen upprätthålls. Nu är min fråga till arbetsmarknadsministern: Hur hög arbetslöshet bedömer arbetsmarknadsministern att vi skall ha, innan regeringen är beredd att sätta till ytterligare resurser för aktiva åtgärder?
Fru talman! Jag är inte beredd att ha exercis i dessa frågor. Jag vill bara med kraft betona att hela regeringen är inställd på att hålla arbetslinjen. Vi undersöker hela tiden vilka åtgärder som är möjliga och som skall kunna ge så många arbetstillfällen som möjligt i den svåra situation som vi har ärvt från den socialdemokratiska regeringen.
Fru talman! Nu frågade inte jag om vilken arvedel som regeringen har fått, utan jag frågade vad regeringen nu är beredd att göra för att upprätthålla arbetslinjen. Vi har nu 44 000 långtidsarbetslösa. Det är dubbelt fler än förra året. I regeringens egna prognoser säger man att arbetslösheten kommer att stiga till 5 %. Min fråga är fortfarande: Vad är regeringen beredd att ytterligare göra för att denna prognos inte skall bli verklighet?
Fru talman! Jag förstår att Ingela Thalén inte vill diskutera arvet. Det har jag verkligen förståelse för. Jag avser att återkomma till riksdagen i höst för att t.ex. till fullo finansiera ungdomspraktikplatserna. Det är ett mycket viktigt steg för att få ned arbetslösheten. Som Ingela Thalén vet bedömer jag motförslaget från Socialdemokraterna i denna fråga som arbete för några få, men arbetslöshet för det stora antalet ungdomar. Vi har ju prövat det motförslag som

Fru talman! Jag har en mer konkret fråga till arbetsmarknadsministern. Postverket har stora organisationsändringar på gång. Det innebär stora personalindragningar, vilket slår litet olika på olika håll. En av de hårdast drabbade orterna är Ånge, där en av Sveriges största paketsorteringsanläggningar skall läggas ned enligt planerna. 170 anställda mister sitt arbete. Det blir ett femtontal kvar. Det är ett dråpslag för kommunen, tillsammans med nedläggningen inom SJ och skogssektorn och för något år sedan Nobelindustrier/Ljungaverk. Det rör sig om 750-- 800, kanske uppåt 900 arbetstillfällen. Man kan göra en jämförelse med Stockholm.

Fru talman! Jag har personligen varit i kontakt med postens generaldirektör för att diskutera den stora neddragning som föreslås för Ånge. Han visade stor förståelse och överväger självfallet saken. När det gäller den fråga som ligger på mitt eget departement pågår nu en beredning om hur vi skall förändra tillfälliga stödområden. Jag kan inte svara i sak förrän det beredningsarbetet är klart. Men vi försöker se rättvist på olika kommuner. De som ligger riktigt illa till prövas speciellt noga.
Fru talman! Jag vill vända mig till statsministern. Jag vill börja med att gratulera statsministern till att ha lyckats samla hela regeringen i Ny demokratis riksdagssoffa. Vi som har följt detta från innerplan i finansutskottet förstår att det har varit många turer och mycket givande och tagande, i ett långt perspektiv. Såvitt jag förstår har statsministern löst regeringens parlamentariska situation genom uppgörelsen. Den fråga som jag vill ställa är: När kommer statsministern att låta riksdagen och svenska folket veta innehållet i den pactum turpe, den hemliga uppgörelse, som ligger bakom det faktum att statsministern nu känner sig så säker i sadeln? Och en liten tilläggsfråga: Är Bengt Westerberg informerad om innebörden i de uppgörelser som statsministern träffat?
Fru talman! Allan Larsson är mig veterligt ledamot av finansutskottet. Finansutskottets betänkande där det förekommer besked om vad som gäller är tillgängligt för allmänheten, tror jag, och borde i alla fall vara tillgängligt för finansutskottets ledamöter. Där står vad vi har kommit fram till vad gäller avvecklingen av löntagarfonderna. Det är det som gäller, varken mer eller mindre. Sedan är det bara notera att det var väldigt mycket fram och tillbaka i samband med förhandlingarna i finansutskottet, har jag erfarit. Det var ingen socialdemokratisk inaktivitet i fråga om kontakter åt vare sig det ena eller det andra hållet. Därför kan jag konstatera att det lilla ordspråk som väl passar bäst som svar på Allan Larssons fråga här i dag är:
Fru talman! Statsministern ger intryck av att det som har diskuterats mellan regeringen och Ny demokrati är så oförargligt. Det är bara detta som står svart på vitt. Det handlar visserligen om att ta bort 22 miljarder ur pensionssystemet, 20 000 kr. per ATP-pensionär. Det är i och för sig en väldigt stor sak. Men det var inte det jag var ute efter, utan det som ligger i förlängningen. Statsministern gav intryck av att Ian Wachtmeister skulle vara så dålig förhandlare att han nöjde sig med detta som nu står svart på vitt. Jag tror inte att Ian Wachtmeister är så dålig. Därför har statsministerns uttalande ingen trovärdighet.
Fru talman! Jag begär inte att Allan Larsson skall instämma i vad jag säger. Men det var faktiskt åtskilliga turer fram och tillbaka i finansutskottet, där det noterades en påtaglig socialdemokratisk vilja att träffa uppgörelse med både det ena och det andra partiet. Jag lastar inte Allan Larsson för detta, för det är fullt legitimt. Det fanns enligt massmedieuppgifter t.o.m. en och annan i andra partier, utan att nämna namn, som var intresserad av kontakterna med Socialdemokraterna. Det blev som så att det formades en majoritet kring ett förslag om att avveckla löntagarfonderna som jag råkade tycka är rimligt och bra. Det utgick från det förslag som regeringen har lagt fram, och det kompletterade detta med en, vad jag tror, viktig och riktig förstärkning av möjligheterna till riskkapitalförsörjning för de små och medelstora företagen. Detta innebär att vi nu sätter punkt för det tragiska, förfelade och eländiga fondsocialistiska kapitel som Socialdemokraterna drev oss in i för ett decennium sedan. Skall något hedrande sägas om den socialdemokratiska inställningen, är det väl att inte ens socialdemokraterna längre öppet vågar förorda löntagarfonderna som princip. Det var ett historisk misslyckande. Nu gör vi den historiska avvecklingen. Att Allan Larsson inte får vara med om den är väl bara följdriktigt.

Fru talman! Jag har en fråga till statsministern som rör avvecklingen av sanktionerna mot Sydafrika. I regeringens proposition och utskottets betänkande talas om en stegvis avveckling under vissa villkor. Villkoren skulle, vad gäller handelsförbudet, bl.a. vara att det skulle upphävas när det föreligger en bindande överenskommelse om en interimsregering i Sydafrika. Beträffande investeringsförbudet skulle upphävandet vara kopplat till att en interimsregering har bildats i Inget av dessa krav har uppfyllts i dag. Vi vet att förhandlingarna har kört fast. Enligt ANC:s talesman, som besökte utskottet i går, kan det dröja fram mot hösten innan man kommit så långt. Hur motiverar statsministern sitt uttalande att sanktionerna kan komma att hävas inom några veckor, när läget i förhandlingarna inte ger de rätta förutsättningarna enligt regeringens proposition eller utskottets ställningstagande?
Fru talman! Det handlar om en bedömning, och bedömningar kan göras på litet olika sätt. Vi har haft möjligheten till utförliga samtal med ANC:s ordförande Nelson Mandela där det gällt att bedöma vilken tidpunkt som kan vara riktig. ANC har en officiellt fastlagd position. Den går ut på att inga sanktioner får hävas förrän en interimsregering har bildats. Samtidigt säger Nelson Mandela att han har mycket stor förståelse för om länder som Sverige och Norge väljer att gå fram tidigare. Han tycker att det är besvärande att sanktionerna bara ligger kvar i länder som har varit ANC:s vänner. Det innebär att det är vännerna som drabbas i framtiden. Mot denna bakgrund är den svenska inställningen den att vi kan börja häva handelsförbudet i samband med att det finns en överenskommelse om en interimsregering. När den kommer att finnas kan vi bara ha bedömningar av. Den bedömning som vi och den norska regeringen har gjort är att detta inte ligger i så långt fram i tiden som det uttalande som gjordes här lät antyda. Om detta vet vi ingenting. Under mellantiden finns ju möjlighet att bevilja de dispenser som kan vara lämpliga. ANC:s ordförande Nelson Mandela har sagt att han har den allra största förståelse för det. Detta är inte längre någon stor fråga i våra förbindelser.

Fru talman! Jag har en fråga till arbetsmarknadsministern och den gäller arbetsmiljöinstitutet. Där pågår mycket basal och implementerad forskning då det gäller arbetsskador och rehabilitering. Man är beroende av mycket tung basvetenskap och också implementerad forskning. Institutet anställer 400 forskare, och på institutet finns en vilja att få en forskare som chef. Emellertid har det kommit signaler om att Anna-Greta Leijon skulle utses som chef. Alla på arbetsmiljöinstitutet tycker, liksom jag själv, att Anna-Greta Leijon är en alldeles utmärkt person. Låt mig få detta sagt. Däremot tycker jag att det skulle vara bättre med en forskare som chef på denna viktiga institution.
Fru talman! När chefsfrågan prövades stod hela tiden för ögonen, om man säger så, arbetsmiljöinstitutets bästa och också forskningen som har med arbetslivet att göra. Vi har dessutom ett starkt intresse av att få ett bra samband ut ifrån institutet, till nytta för hela arbetslivet. När frågan prövades, kom jag fram till att den bästa lösningen var att föreslå Anna-Greta Leijon. Hon är en beslutsstark chef och mycket kunnig i dessa frågor. Forskningens frihet och utveckling är någonting som Anna-Greta Leijon mer än väl förstår sig på, inte minst i sin egenskap av ordförande i sociala forskningsrådet.

Fru talman! Jag har en fråga till biträdande finansminister Lundgren. Regeringen har tidigare uttalat att skatterna bör sänkas med ungefär 10 miljarder per år fram till mitten av 90-talet. Kommer regeringen att uppfylla detta löfte, trots att budgetunderskotten växer i en takt som kan föra landet till en alltför varm trakt?

Fru talman! Min fråga riktar sig till statsrådet Alf Svensson, som jag känner mig förbrödrad med, eftersom vi har samma frikyrkobakgrund. Jag läste häromdagen i en tidning att Alf Svensson säger definitivt nej till att folkrörelserna skulle kunna få pengar från ett eventuellt framtida kasinospel här i landet. Detta har jag svårt att begripa, eftersom t.o.m. de politiska partierna ju stöds genom lotterispel. Jag kan erkänna inför kammaren och inför min partiledare statsminister Bildt att jag har spelat på kds lotterispel ett par gånger. Jag har alltså bidragit till att kds har kommit in här i riksdagen. Jag kan inte förstå att det skulle vara något fel att stödja folkrörelserna i deras fantastiskt viktiga arbete genom att ge pengar från ett eventuellt framtida kasinospel. Jag vill höra vad statsrådet Alf Svensson har för motiv till att säga nej till detta.
Fru talman! Jag skall svara broder Fridolfsson att jag absolut inte har någonting emot att folkrörelser stöds. Väldigt många av folkrörelserna arbetar ju för att hjälpa människor bort ifrån bekymmer, svårigheter och elände. Därför är folkrörelserna värda allt stöd. Jag är naturligtvis ytterligt tacksam, fru talman, för att Filip Fridolfsson har känt sig så besutten att han satsat någon tia på en lott som kds har stått bakom. Jag hoppas att jag kan returnera generositeten vid något tillfälle. När det gäller kasinospel kan man nog ändå inte komma ifrån det faktum att det är en hel del människor som fastnar i kasinospelande och som därmed drar på sig ekonomiska och sociala bekymmer. Det är därför som jag har uttalat mig som jag har gjort. Det handlar inte alls om att jag inte skulle önska stöd till folkrörelserna. Jag är alltså rädd för att människor som har svårt för att sätta stopp för sitt spelande skall fastna i kasinospelande och dra på sig själva bekymmer och förorsaka samhället kostnader.
Fru talman! Den borgerliga regeringen har ju gjort sig känd för att i en mycket snabb takt sänka skatter för kapitalägare och företagare. Man har då ofta använt sig av det s.k. EG-argumentet, dvs. att det gäller att anpassa skattenivåerna till förhållandena i Europa. Jag har i min hand ett pressmeddelande, där jag läser att skatteministern har tillsatt en utredning, som bl.a. skall föreslå att bolagsskattesatsen sänks till 25 %. Då är min fråga till Bo Lundgren: På vilket sätt anknyter denna bolagsskattesats till aktuella EG-debatter och aktuella EG förhållanden?

Fru talman! Statsministern har vid upprepade tillfällen sagt att han och regeringen eftersträvar så bred enighet som möjligt när det gäller ett framtida pensionssystem. Jag vill då återkomma till det som tydligen är en symbolfråga för statsministern. Känns det inte besvärande att börja detta arbete med att tappa ur pensionssystemet 22 miljarder kronor?
Fru talman! Jag vill börja med att påpeka att löntagarfonderna var ett socialistiskt påfund. De tillkom framför allt för att man skulle utöva makt och inflytande över näringslivet. ''Med fonderna tar vi successivt makten.'' Så hette det när Socialdemokraterna införde dem. Sedermera började man tala om att detta hade med pensionerna att göra. Men det visade sig att så inte var fallet. Om det hade varit ett socialdemokratiskt intresse att säkra pensionerna under den tid man hade regeringsmakten, hade man gjort det på ett mer genuint sätt. Löntagarfonderna hade ingenting med detta att göra. Nu har det ankommit på oss att ta itu med den stora frågan om att skapa stabilitet i pensionssystemet. Det finns en arbetsgrupp tillsatt, där man har ett konstruktivt samarbete mellan företrädarna för de olika partierna. De påverkas inte av detta. Avvecklingen av löntagarfonderna lades fast redan i regeringsförklaringen och i de propositioner som regeringen lade fram under höstriksdagen.

Fru talman! Regeringen bad för ett tag sedan ryska myndigheter att förhindra ryska militärer att fritt tala om ubåtar med svenska journalister. Jag vill fråga statsministern eller utrikesministern -- om hon föredrar att svara -- hur de skulle reagera om t.ex. Boris Jeltsin bad svenska myndigheter att hindra svenska militärer från att tala med svenska journalister.
Fru talman! Uppgiften är av lätt insedda skäl felaktig. Om det hade legat i min makt att påverka, förhindra eller styra vad sovjetiska eller ryska militära representanter gjorde eller sade, är det mycket som hade sett annorlunda ut i världen. Jag kan alltså dementera uppgiften i dess helhet.
Fru talman! Jag har en fråga till biståndsministern beträffande u-hjälpens omfattning och inriktning. Vi har nu ett budgetunderskott som snart uppgår till 100 miljarder kronor. Är det biståndsministerns och andras i regeringen uppfattning att vi skall fortsätta att låna pengar för att ge hjälp till länder som köper vapen för åtta nio gånger den hjälp som de får? Det betyder att med ett budgetunderskottet som förväntas finnas kvar skjuts betalningen fram i tiden till våra barn. Skall den svenska kedjebrevsekonomin utsträckas till att gälla även uhjälpen?
Fru talman! I Ian Wachtmeisters tappning lånar vi alltid till den här enda procenten av BNI och inte till något annat. Vi behåller alltså i stort sett 99 %. 1 % ges solidariskt till dem som många gånger ingenting har och som i varje fall inte alltid har valt sina regimer själva. Jag tror att vi mår väl av att vidga vårt nationella perspektiv så pass mycket att vi inser att vi, trots det budgetunderskott som råder, trots den lågkonjunktur vi lever i, ändå tillhör dem som det förunnats att leva en lyxtillvaro. Jag tycker att vi skall orka med att drivas av solidaritet visavi dem som bor på södra halvklotet. Orkar vi inte med att drivas av solidariteten, tycker jag att vi skall drivas av insikten om att självbevarelsedriften, morgondagens samhälle, kräver att det norra halvklotet bryr sig om det södra. Nord--syd-dialogen är den största utmaningen för oss om vi vill skapa en trygg värld för våra barn och barnbarn i Europa.
Fru talman! Det var inte svar på min fråga. Jag frågade om vi skall fortsätta att ge pengar till dem som köper vapen för belopp som är åtta nio gånger högre. Jag är nog en lika god människa som Alf Svensson. Det här handlar inte om att övertyga mig om att hjälpa andra. Sverige har drivit en u-hjälpspolitik som har hjälpt regimer -- inte folk. I mottagarländerna har levnadsstandarden sjunkit och i stället har massvis med vapen köpts. Nu är Sverige på väg att låna pengar för att kunna genomföra denna politik. Jag uppfattar det som att regeringen skall gå in på ett nytt spår. Jag tänkte att regeringen skulle få en injektion när regeringen utöver de principiella aspekterna också har att brottas med ett stort budgetunderskott. Det blir inte mindre av att man menar väl.
Herr talman! Under de 30--40 senaste åren har det skett utomordentigt stora förbättringar för dem som lever i tredje världen. Det är ett felaktigt perspektiv att göra gällande att tredje världen är ett enda miserabelt träsk. Jag påstår naturligtvis inte att det endast är biståndssatsningar som har åstadkommit dessa förbättringar. Det är helt klart att handeln har spelat en stor roll. Det är viktigt att säga att förbättringar har skett. Vi skall också komma ihåg att vi till bara för en kort tid sedan har levt i det kalla krigets skugga. Det har inte alla gånger varit rimligt att säga till de fattiga länderna att vi i den rika delen av världen skall ha vårt försvar och dessutom hålla oss med tillverkning av militära prylar och att de helst inte skall köpa något. I förhandlingar med biståndsländer, och när Världsbanken agerar, diskuteras även upprustningskostnader. Det är verkligen min innerliga förhoppning att u-länderna kommer att minska sitt rustande -- och flera av dem är också på väg att göra det.

Fru talman! De senaste dagarnas händelser i Bangkok har djupt upprört oss alla. Blodbadet häromdagen måste kraftfullt fördömas. Militärens våld mot demonstranterna pekar på att demokratin i Thailand vilar på en bräcklig grund. Hur tänker regeringen agera gentemot den thailändska regeringen? Är det lämpligt att frysa de officiella kontakterna i väntan på att normala förhållanden återupprättas i landet? Kan det vara lämpligt att avbryta det bistånd som Sverige ger och som kanaliseras via den thailändska regeringen?
Fru talman! När blodbadet inträffade befann sig utrikesministern antingen i Tjeckoslovakien eller i Ungern. Det ankom på mig att göra ett uttalande. Jag gjorde också å regeringens vägnar ett skarpt formulerat uttalande, där jag uttryckte den allvarliga oro regeringen kände för utvecklingen i Det har varit litet fram och tillbaka. Det har pågått en långsiktig demokratiseringsprocess i Thailand. Den avbröts i samband med militärkuppen -- om jag inte missminner mig -- i februari förra året. I mars i år var det val. Det etablerades en militärvänlig fempartikoalition, och därefter har det utbrutit motsättningar av politisk, social och ekonomisk natur. Dessa motsättningar har kulminerat i det man kan kalla massakern i Nu hoppas vi alla att den dialog som har inletts med hjälp av kungens ingripande i går, och som skall leda till nya konstitutionella samtal under de närmaste dagarna, skall bidra till att stabilisera situationen. Det är min övertygelse att man kommer att inse att utvecklingen i Thailand är så pass beroende av utländska investeringar och turismen, att den situation som har rått den senaste veckan är i grunden intolerabel och icke kan fortgå och att det måste bli möjligt att återknyta till en konstitutionell utveckling. Detta är regeringens ståndpunkt. Vi har framfört den med större kraft än vad de flesta andra regeringar i västvärlden har gjort. Det finns inte för dagen någon anledning att ompröva de begränsade, mera tekniska, insatser som sker från BITS sida i

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsministern. Regeringen har sagt att man vill införa fri konkurrens, framför allt när det gäller livsmedelsförsäljning. Men det har snabbt visat sig att kommunerna ständigt kör över de intentioner både regering och riksdag har. Det finns många exempel i Sveriges land där den fria konkurrensen stoppas. Varberg är det senaste exemplet.
Fru talman! Jag är inte insatt i detaljerna i ärendet om Varberg. Det har genomförts en lagändring där möjligheter har tagits bort som tidigare fanns för kommunerna att göra de ingripanden som föranledde så mycket debatter, bl.a. politiska sådana. Jag vet dess värre inte vilket konkret fall, lagutrymme eller möjligheter frågan gäller i Varbergs kommun. Men det är inte värre än att det faktiskt går att ta reda på.
Fru talman! Är inte statsministern ens informerad om sin egen lag? Den ger nämligen kommunerna möjligheter att agera på det sättet. Den förändring som gjordes i plan och bygglagen gällde redan etablerade handelsområden. Men här gäller frågan även nya områden.
Fru talman! Då börjar jag komma litet underfund med vad frågan gäller. Uppenbarligen är det fråga om ett nyetableringsärende. Inom stadsplaneområde är det klart att det krävs tillstånd att uppföra nya hus. Den lagen har inte förändrats. Men den möjlighet som tidigare fanns för kommuner att ingripa mot etableringar av t.ex. närbutiker finns inte längre kvar. Däremot kan kommunerna efter eget skön, och efter den lokala demokratins olika utslag, avgöra olika stadsplanefrågor.

Fru talman! Ian Wachtmeister var mycket ironisk över den neutralitetspolitik som Sverige har fört under många decennier. Självfallet kan detaljerna i svensk utrikespolitik alltid diskuteras. Men vad utskottet anser vara helt klart är att grundlinjerna i denna politik har gagnat vårt land. Det har varit klokt av Sverige att under en epok av stormaktsmotsättningar och en ömtålig regional balans i vårt område föra en neutralitetspolitik. I dag är läget, vilket utskottet utvecklar, delvis annorlunda. Vi står inför en ny säkerhetspolitisk situation i vår omgivning, och det finns därför förutsättningar att delta i sökandet efter nya säkerhetspolitiska lösningar i Europa. Ian Wachtmeister var också ironisk över utskottets intresse för studier av vapenhandeln och vapenexport. Får jag påpeka att just den typen av studier är mycket viktig för att få fram kunskaper, kunskaper som gör det möjligt att tillbakavisa t.ex. sådana svepande påståenden som vi hört tre gånger i kammaren i dag, nämligen att militärutgifterna i u-länderna skulle vara 7--9 gånger större än biståndet. Om Ian Wachtmeister ville konsultera de källor som finns till förfogande, skulle han veta att detta är grovt vilseledande och att det inte blir sannare av att Ian Wachtmeister upprepar det tre gånger.
Fru talman! Det stämmer att jag var ironisk. Jag talade också om det för säkerhets skull så att det skulle framgå av protokollet. Det kan ju annars missuppfattas när man skämtar. Ironin var också djupt känd och djupt berättigad, och det är det tråkiga. Jag påpekade att vi lever i sådan verklighet att vi inte kan hålla på som tidigare, då jag menar att vi missbrukade vår neutralitetspolitik. Vi var kaxiga, tog ställning till sådant som skedde långt bort och löste saker i världen, men här hemma iakttog vi sträng neutralitet, dvs. vi var fega. Vad gäller registren tror jag att jag sade att de var ganska gulliga. Om man tror att man med hjälp av register skall komma åt den illegala vapenhandeln i världen har man fel. Jag har för mig att jag drog parallellen till att man skulle kunna lösa problemen i Sverige med narkotikabrottslighet genom att genomföra en folk och bostadsräkning. Jag tycker fortfarande att de påpekandena får stå i varje fall för min del, men jag har med förtjusning noterat att de inte står för herr Tarschys del. Jag ber samtidigt den jag kallade för herr Grankvist om ursäkt, han heter nämligen Pär Granstedt.
Fru talman! Om Ian Wachtmeister ville konsultera den statistik och de register som finns över vapenutgifter i världen, skulle han kunna upptäcka att han har anledning att be hela kammaren om ursäkt för att han tre gånger här har sagt att vapenutgifterna i tredje världen är 7--8 gånger så höga som det bistånd dessa länder mottar.
Fru talman! Vad gäller statistiken om satsningar på vapeninköp i våra mottagarländer grundar jag mig på en internationell statistik som säger, att om man inkluderar Indien, som också är ett av våra mottagarländer, blir beloppet tretton gånger vår uhjälp. Låt mig också säga att det inte är frågan om huruvida det är tretton gånger, åtta gånger eller låt oss säga fyra gånger, som är det viktiga. Jag vill än en gång säga: Skall vi verkligen hålla på och ge bistånd i de fall där man använder det till att köpa vapen? Är det någon sorts tillämpad neutralitetspolitik, eller är det bara dumhet?

Fru talman! Vi upplever nu ett Europa statt i en genomgripande omvandling. En omvandling som också leder till ett totalt förändrat säkerhetspolitiskt läge. Vi kan också konstatera att en ny europeisk säkerhetsordning är under uppbyggnad. Även jag vill betona vikten av att Sverige fullt ut deltar i utbyggnaden av detta frihets och säkerhetspolitiska samarbete inom såväl Europeiska unionen som ESK i syfte att bygga upp en fungerande europeisk säkerhetsordning. Sverige kommer i framtiden att spela en ny roll i det nya Europa som nu växer fram och som genom internationell samverkan arbetar för gemensam säkerhet och fred. Utskottet konstaterar också i sitt betänkande att Europas säkerhet är beroende av många fler faktorer än de militära. Den förändrade stormaktsbalansen, den ekonomiska utvecklingen, handelsfrågorna, hoten mot miljön, integrationssträvandena, de nationella motsättningarna och en ökad migration är några exempel på faktorer som kommer att ha en avgörande betydelse för den framtida säkerheten även i Europa. Detta ställer stora krav på en helhetssyn i säkerhetspolitiken och på en internationell samordning av alla dessa faktorer. EG kommer att spela en stor roll vid utformningen av denna nya frihets och samarbetsordning i Europa. Sverige kan som medlem i denna gemenskap aktivt påverka den fortsatta politiska, sociala och ekonomiska utvecklingen i det nya Europa. Även ESK spelar en avgörande roll när det gäller de framväxande europeiska säkerhets och samarbetsstrukturerna. Genom Parisstadgan om ett nytt Europa som antogs 1990 fick Europa, som utrikesministern tidigare påpekade, en grundval av gemensamma värderingar. Alla de deltagande länderna förband sig att verka för demokrati, grundad på mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, marknadsekonomi inriktad på uthållig ekonomisk tillväxt, välstånd, social rättvisa, ökad sysselsättning och ett effektivt resursutnyttjande. Mötet i Paris blev inledningen på en ny fas i ESK:s historia. Ett normsystem som omfattades av alla hade skapats.

Vid det nu pågående uppföljningsmötet i Helsingfors deltar ett stort antal nya stater -- alla f.d. sovjetrepubliker. Dessa nyligen självständiga stater åtar sig som medlemmar att fullt ut delta i ESK-processen, vilket innebär att de förbinder sig att följa de grundläggande principerna vad gäller de mänskliga rättigheterna, demokrati och fri ekonomisk marknad.

Helt avgörande för en framtida fredlig utveckling är att dessa minoriteter erkänns och skyddas i de olika ländernas konstitutioner. Den svenska regeringen har vid ett flertal tillfällen nu senast av utrikesministern här i kammaren deklarerat hur viktigt det är att stärka ESK i sin roll som nyskapande och stabiliserande faktor i den europeiska politiken. ESK är det enda europeiska forum som har ett allomfattande medlemskap och en allomfattande agenda. Med sitt vida säkerhetsbegrepp, som omfattar mänskliga rättigheter, militära och politiska komponenter, ekonomiskt samarbete och miljövård, är det väl rustat att möta de krav som ställs i den nya situationen i Europa. I december övertar Sverige ordförandeskapet i ESK:s ministerråd, vilket ger den svenska regeringen möjlighet att återigen understryka behovet av -- och verka för -- att organisationen ges ett fastare formulerat mandat när det gäller den fredsskapande och fredsbevarande uppgiften. Vid ministerrådets sammanträde i Prag i slutet av januari i år uttryckte Tjeckoslovakiens president Havel i sitt anförande en förhoppning om att Europa i framtiden, genom ESK:s samarbetssystem, skulle sprida en anda av fred och demokrati, inte av expansion och konfrontation, till resten av världen. Låt oss hoppas och arbeta för att denna vision kan förverkligas. Dagens krissituation i flera av de nyligen självständiga staterna i Central och Östeuropa visar emellertid att övergången från diktatur till demokrati kan vara en smärtsam och svår procedur. Den visar också tydligt hur viktigt det är att vi snabbt får till stånd en säkerhetsordning som omfattar alla Europas stater. Säkerheten är en grundförutsättning för att dessa nya stater skall kunna utvecklas till stabila och säkra demokratier och få en stabil ekonomi. Vi vet inte i dag hur denna nya allomfattande säkerhetsordning skall se ut. Vi kan konstatera att det i dagens läge finns många organisationer som verkar för att åstadkomma säkerhet och fred, t.ex. FN, EG, ESK, NATO och det nyligen bildade NACC. Många olika scenarier och framtida samarbetsformer diskuteras. Därför är det viktigt att Sverige inte nu gör uttalanden som låser oss i framtiden eller utesluter någon form av samarbete. I den socialdemokratiska reservationen nr 1 sägs det att en framtida säkerhetsordning som baseras på användning av, eller hot om användning av, kärnvapen inte är acceptabel. Även om alla stater ansluter sig till kärnvapenavvecklingen är detta en process som tar tid. Samtidigt är det bråttom att få till stånd en ny säkerhetsordning. Hur tänker Socialdemokraterna i praktiken lösa detta problem för Sveriges del? Fru talman! Jag har i mitt anförande inte berört de baltiska staternas särskilda problem när det gäller tillbakadragandet av de ryska trupperna. Detta kommer Peeter Luksep att göra senare i sitt anförande. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande.

Fru talman! I ett särskilt yttrande till utskottsutlåtandet går Nydemokraterna mycket långt. I det yttrandet sägs inte bara att man vill växa in i Västeuropeiska unionen, utan man anser också att hela neutralitetspolitiken är överspelad. Denna inställning står i bjärt kontrast till vad vi socialdemokrater har hävdat. Det vinner inte heller resonans i det utskottsutlåtande som finns. Där avstyrks den här ståndpunkten.

Det gäller även inför de förhandlingar med EG eller Europaunionen som förestår.

Men det finns inga konkreta förslag i utskottsutlåtandet som går ut på någon ändring av vår utrikespolitik. När det gäller WEU, som har tagits upp i den här reservationen, kan man naturligtvis säga att det uttalande som majoriteten i utrikesutskottet gör är begränsat, eftersom det där sägs att ett ställningstagande i den frågan inte är aktuellt. Men samtidigt anförs också att den militära alliansfriheten står fast. Det var också viktigt att Pierre Schori särskilt poängterade vad som står i den socialdemokratiska huvudmotionen, nämligen att det inte kan bli fråga om ett förpliktande militärt samarbete för svensk del. Därmed är ståndpunkten klarlagd från vår sida. Utskottets uttalanden och hållning stämmer ju också bra överens med det beslut som riksdagen har fattat den 12 december 1990, och även med regeringsdeklarationen den 14 juni 1991. När det gäller neutralitetspolitiken, utöver det som är av betydelse för den militära alliansfriheten, vill jag nämna några saker som ligger utanför det här utskottsutlåtandet, men som ändå har betydelse. Den svenska neutralitetspolitiken har under en lång tid varit starkt förankrad hos vårt folk. Den har lett till att Sveriges fred, frihet och oberoende framgångsrikt bevarats och säkrats under lång tid. Den har också spelat en stor roll i våra internationella relationer, särskilt till tredje världen. Där har vår hållning vunnit aktning och uppskattning. Vår medlande och fredsmäklande roll, som gett vissa positiva resultat bl.a. i samband med Vietnamkriget och Mellersta Östernkonflikten, har också underlättats genom vår alliansfria hållning. Vår medverkan i olika fredsbevarande operationer, t.ex på Cypern och i Libanon, har varit efterfrågade och oomstridda. Respekten för våra ställningstaganden och vårt agerande i mänskliga rättighetsfrågor har också varit stark. Allt detta beror till inte ringa del på vår grundläggande alliansfria utrikespolitiska hållning. Det finns, enligt min mening, inte skäl att inom överskådlig tid förändra eller överge denna aktiva alliansfria utrikespolitik, i all synnerhet som det inte finns något bättre konkret och preciserat alternativ för vårt land. Någon förändring kan inte heller vara aktuell så länge stormakter och andra makter i världen anser att de behöver upprätthålla militära pakter. Det gäller främst Atlantpakten som existerar i samma omfattning som tidigare, om än med en viss ändrad inriktning. Den omständigheten att Maastrichtöverenskommelsen öppnar vägen för ett säkerhets och försvarspolitiskt samarbete mellan Europaunionens medlemsstater bör inte ändra någonting i sak för vår del. Den bör inte heller framdeles ge anledning för en uppslutning kring något sådant. Detta innebär sålunda att något förpliktande försvarspolitiskt samarbete med för Sverige bindande verkan inte bör komma i fråga, vare sig inom WEU eller NATO, så länge den av riksdagen fastställda försvars och säkerhetspolitiken upprättshålls. Den har enligt opinionsmätningar ett mycket starkt stöd hos det svenska folket. Avslutningsvis vill jag därför säga att det enligt min mening inte kan bli fråga om att ersätta vår nuvarande utrikes och säkerhetspolitik med vare sig Ny demokratis förslag eller med oklara och diffusa begrepp om europeisk identitet.

Fru talman! Den svenska neutralitetspolitiken är utslocknad. Det finns inte längre ett öst och ett väst att vara neutralt emellan när Warszawapaktens gamla medlemmar i dag vill bli med i både EG och NATO. Sveriges nuvarande alliansfrihet är en övergångslösning. Med den säkerhetspolitiska struktur som nu växer fram i Europa blir svensk alliansfrihet successivt allt mindre relevant. I ständigt växande utsträckning gäller att Nordens sak är vår, men också att Europas sak är vår. Detta är kontentan av vad jag har att säga. Låt mig nu kort motivera det. De problem som vår europeiska säkerhetspolitik har att möta under kommande decennier är mycket förenklat sannolikt tre stycken: För det första Rysslandsfrågan. För det andra fortsatt rivalitet mellan USA å ena sidan och OSS och Ryssland å den andra. För det tredje stabiliteten på kontinenten, dvs. det som något föråldrat brukar kallas Tysklandsfrågan. Sveriges politik kan vara antingen aktiv eller reaktiv. En aktiv politik går ut på att söka påverka omvärldens prioriteringar genom att delta i utvecklandet av en europeisk säkerhets och försvarsgemenskap. En reaktiv politik, nej-till-EG anhängarnas alternativ förmodar jag, innebär att hela tiden vara noga med att hålla Sverige utanför allt som luktar EU:s säkerhets och försvarssamarbete och i stället inrikta landets politik på att i efterhand göra återkommande anpassningar till omvärldens dispositioner i vårt närområde. Vilket utrymme finns då för en aktiv politik under 1990-talet? Det är ett särskilt stort och gott utrymme som står till buds. Inte sedan slutet av 1940-talet har Europa varit inne i en sådan formativ period som nu. Det pågår ett sökande efter nya säkerhetsarrangemang, och successivt skapas en säkerhetspolitisk struktur som sannolikt blir bestämmande för åtskilliga årtionden framöver. Vad är det då som bör skapas. Man kan utgå från målen för den svenska säkerhetspolitiken som de ges i utrikesutskottets betänkande: ''att i alla lägen och i former som vi själva väljer trygga en handlingsfrihet för oss att -- såsom enskild nation eller i självvald samverkan med andra länder -- kunna utveckla vårt samhälle politiskt, ekonomiskt, socialt, och i varje annat hänseende.'' Vad som emellertid försvinner något i den här målformuleringen är att politiskt och ekonomiskt samarbete bör ses som ett mål i sig. Samarbete har ett egenvärde genom att det knyter ihop länder och folk på ett sätt som i sig är fredsfrämjande. De europeiska nationalstaternas förskräckande historia av ständiga revirstrider och krig kan enligt min mening bara elimineras på ett sätt, nämligen med en fortsatt, fördjupad och utvidgad europeisk ekonomisk integration genom utvecklandet av EG eller EU. De, som likt nej-till-EG-kampanjen, motarbetar dessa fundamentala fredssträvanden tar på sig ett betydande ansvar. I det längre perspektivet är en fortsatt spontan och formaliserad europeisk integration i kombination med Rysslandsfrågans lösning helt central. Ett Ryssland i form av en internationellt integrerad marknadsekonomi präglad av en fortsatt någorlunda väl fungerande demokrati blir mindre farligt för sin omgivning. Att underlätta framväxandet av ett sådant Ryssland är därför ett centralt säkerhetspolitiskt mål för Sverige. Om Ryssland i stället skulle återgå till att bli isolerat ställs det bl.a. krav på ett starkt försvar av Öst och Västeuropa. En sådan utveckling skulle stärka argumenten i Europa och i USA för att behålla en amerikansk militär närvaro här i Europa och för ett fortsatt NATO, sannolikt med ett starkare samarbete österut, eventuellt fördjupat genom NACC:s försorg. Om USA, trots en negativ utveckling i Ryssland, ändå skulle dra sig ur Europa, stärks efterfrågan på en gemensam, rent europeisk försvarslösning, särskilt från f.d. Warszawapaktsländer i Öst och Centraleuropa, de baltiska staterna och flera OSS republiker. De flesta av dessa stater har redan gjort klart att de inte vill inta någon neutralistisk hållning till NATO eller WEU. Skälet är enkelt: de litar inte på morgondagens Ryssland och söker efter ett pålitligt skydd inför risken av en pånyttfödd rysk expansionism. De anser uppenbarligen att ett sådant handfast skydd och stöd kan de bara få genom medlemskap i NATO eller EG, eller i båda organisationerna, och ju förr dess bättre. Östeuropas och Baltikums intresse för NATO och EG-medlemskap motsvaras dock inte i dag av samma tillmötesgående från NATO och EG länderna. För att tills vidare lösa dilemmat inrättade NATO 1991 det s.k. Nordatlantiska rådet, NACC, som består av alla NATO-länder plus f.d. Warszawapaktsstater inkl. Ryssland och de tre baltiska staterna. Men varför inte ta med några av länderna i Ungern och Tjeckoslovakien? Ett med reformländerna utvidgat NATO som inte omedelbart accepterar Ryssland som medlem skulle av Ryssland i värsta fall kunna uppfattas som en västlig utfrysning. Därför är en välkomnande hållning från NATO:s sida -- och EG:s -- till utvidgning viktig. Den är särskilt viktig för oss i Norden. Annars skulle det kunna bli en ny tudelning av Europa. Ryssland skulle kunna uppfatta sig självt som utpekat som ett utanförstående, annorlunda och hotfullt land. Detta riskerar i sin tur att försvaga demokratiska krafters ställning i Ryssland och bereda vägen för ett återfall i odemokratiskt styre och självvald isolering, dvs. det värsta som kan hända svensk säkerhetspolitik. Vi måste i Sverige och Norden göra allt för att motverka en tudelning av Europa och en isolering av Ryssland. Vi har ett centralt intresse av att i stället effektivt och oåterkalleligt bädda in Ryssland politiskt och ekonomiskt i Europa, för att på så sätt underlätta framväxten av ett fredligt demokratiskt Ryssland. Vilket är då det bästa instrument som står Sverige till buds för uppgiften att bädda in Ryssland? Mitt svar är ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen. Även om Europeiska unionen och dess framtida dotterorganisationer inte var skapta för uppgiften, är dock Europeiska unionen det i särklass bästa alternativ som står oss svenskar till buds.

Dessa utgör en bättre grogrund för demokrati än utbredd fattigdom och skulle också leda till färre flyktingar. Därför ligger det också i Rysslands, Baltikums och Polens intresse att Sverige och övriga nordiska länder är medlemmar av Europeiska unionen. Efter att under 30 år ha setts som ett problem i Moskva, ses därför i dag de nordiska ländernas framtida medlemskap i EU som en tillgång. De i ett långt perspektiv viktigaste säkerhetspolitiska fallen i vårt närområde gäller Danmark, Norge, Finland och Baltikum. På sikt är nog Baltikums enda chans att Ryssland blir en demokratisk stabil marknadsekonomi. För de baltiska staterna vore en EG-/NATO-integration av Norden, Baltikum och Ryssland en drömlösning i deras mycket utsatta position. Hur går det då med Norden? Låt oss se 15--20 år framåt i tiden. Antag att Sverige och övriga Norden då har varit EU-medlemmar i många år, med en långtgående faktisk ekonomisk integration av marknader, företag osv. Dessutom har länderna då knäsatt en rad gemensamma politikområden, t.ex. gemensam valuta, gemensam transportpolitik, gemensam jordbrukspolitik och gemensam handelspolitik. För resonemangets skull antar jag att någon gemensam försvarspolitik inte förekommer. Antag att ett militärt hot då skulle riktas mot något land inom Unionen, som också är vår union. Skall ett alliansfritt Sverige då avstå från att hjälpa sina grannar och EG-kamrater, dra sig ur den etablerade djupa integrationen och klippa av existerande band med Finland, Norge och andra EG-länder? Skall Sverige ha ställt ut något slags alliansfrihetsgaranti, med innebörden att Sverige för sin del inte avser att ingripa till EG-kamraten Finlands eller Norges eller något annat EG-lands stöd? Viktigare ändå, skulle en sådan deklaration vara trovärdig i omvärlden? Även om jag i detta exempel har valt att bortse från FN:s roll som fredsbevarare, saknar det trovärdighet att man i ett EG-land skulle sitta med armarna i kors och inskränka sin reaktion till handelssanktioner eller liknande. Men icke desto mindre är det just ett sådant orealistiskt, cyniskt svenskt beteende som är innebörden, kanske ibland omedvetet, av nejsidans ställningstagande i EG-debatten. Sverige kan inte efter några decennier med EU eller med EES-avtal -- observera detta -- slita den faktiska sammanvävning som spontan och formaliserad integration medför. Om Sverige har eller inte har någon formell alliansklausul blir om några årtionden en allt mer substanslös fråga, när alla Nordens länder är fast inlemmade i EU eller har ett hängavtal liknande EES-avtalet. Fru talman! De västeuropeiska länder som stiftade EG deklarerade redan i Romfördraget att de ville skapa en grundval för en allt tätare gemenskap och samverkan mellan de europeiska folken. Stiftarna av EG kallar andra europeiska folk som delar samma ideal att delta i dessa strävanden. Vi svenskar har nu tagit första stegen för att göra detta på ett fullvärdigt sätt. Vi liberaler väntar oss mycket av ett medlemskap. Det främsta resultatet, som kommer att bli den europeiska integrationens bidrag till historien, är att konkurrensen och revirstriderna mellan nationalstaterna omvandlas till fredligt samarbete.

Fru talman! Jugoslavien har under lång tid varit en av den svenska vapenindustrins största och pålitligaste kunder. Under 80-talet uppgick den svenska vapenexporten dit till mer än 1,6 miljarder kronor. Bofors har levererat fartygskanoner, vapensystem till luftvärnsvagnar, ammunition och Robot 15 till den federala jugoslaviska krigsmakten. Så sent som första halvåret 1991 gav den socialdemokratiska regeringen flera tillstånd för export av krigsmateriel till Jugoslavien. Vi får anledning att återkomma till detta när riksdagen skall ta ställning till regler för vapenexporten i höst. Nu vill jag bara nämna detta som en av anledningarna för Sverige att särskilt engagera sig för fred i Jugoslavien. Sverige har länge arbetat förtroendefullt tillsammans med Jugoslavien och andra neutrala alliansfria länder. När det nu har uppstått stora problem inom länder som ingår i denna grupp, tar vi inga egna initiativ just för dessa länder. De diplomatiska reglerna fungerar inte i inbördeskrig. Det är en annan sorts sakkunskap som behövs för att skapa fred inom ett land. Det hjälper inte bara med proklamationer och att vi önskar att någonting skall hända. Den europeiska säkerhetskonferensen, ESK, kan vara det forum där nya infallsvinklar uppstår. I Moskva i september 1991 vid ESK:s konferens om de mänskliga rättigheterna kom man överens om att fördjupa den s.k. mekanismen. Alla ESK länderna skulle välja ut tre personer med stort förtroende i samhället. När problem med de mänskliga rättigheterna uppstod i ett land, kunde detta kalla på hjälp från listan. Om nio ESK-stater ville det, skulle man också kunna begära att få ingripa i ett problemland. När utrikesutskottet för någon månad sedan lyssnade på de säkerhetsansvariga från de svenska ambassaderna, förde jag denna mekanism på tal och undrade om man inte kunde använda den i Jugoslavien. Ingen visste vad jag talade om. Så småningom gick det upp att det var en MR mekanism jag åberopade. Det var ingenting för experterna på säkerhet! Mänskliga rättigheter har alltså ingenting med inbördeskrig att göra ... Hur skall världen någonsin komma till rätta med de sammansatta problemen i mänskliga konflikter, när man reducerar sitt ansvarsområde så snävt? Här behövs verkligen helhetsyn och nya grepp! Det är därför mycket glädjande att en sammanslagen folkrätts och nedrustningsdelegation nu skapas. Där bör de fruktbara kopplingarna mellan olika specialiteter ske. När jag inom kort reser till Helsingfors för att närvara vid ESK-mötet tänker jag undersöka intresset för följande förslag. I många av Europas länder liksom i Sverige finns nu flyktingar från det forna Jugoslavien. De personer som valts ut på vår resurspersonlista för MR-frågor är förhoppningsvis kloka, känslomogna och förtroendeingivande människor. De kunde möta utvalda män och kvinnor från de grupper som bekämpar varandra i det forna Jugoslavien men som här lever i fred på neutral mark. Resurspersonerna kunde bli katalysatorer i en försoningsprocess. Ordna förtroendeskapande möten i liten, personlig skala, en miljö som kvinnor brukar vara bra på att skapa. Analysera orsakerna till hatet. Lyssna på kvinnorna! Alla parter har gjort sig skyldiga till väldiga övergrepp. Väj inte för känslostormar och förtvivlade utfall. Gå till botten av bitterheten, sök metoder att förlåta och gå vidare. Vilka utomstående intressen ligger bakom striderna? Vilka rent personliga prestige och maktintressen finns och hur klargör man dessa illusionsfritt men inte desillusionerat? Och hur kommer man till rätta med dem? Sök med förväntan lösningar på hur man i framtiden skall kunna leva ihop utan att förödmjuka och utnyttja varandra! Vilka former för självstyre skulle kunna fungera i länder med många befolkningsgrupper? Här behövs det sociala uppfinningar, där alla känner att de vinner något och kan ge med sig utan att förlora det de anser väsentligt. Klart är att det inte fungerar med vanliga förhandlingar, där diplomater och statsmän söker övertyga representanter för de stridande men där dessa uppenbarligen inte har makt att genomföra vad de lovar. Sanktioner är också vanskliga sätt att lösa konflikter. Hot om våld och militära ingrepp för att kväsa de stridande är ännu sämre metoder. Snarare behövs psykologiska konfliktlösningsmetoder. Låt mig nämna Carl Rogers skola som ett intressant exempel. Medlaren accepterar och sätter sig djupt och kärleksfullt in i varje persons situation. Man försöker skapa en konstruktiv relation mellan personerna i konflikt, så att dessa får lust att söka lösningar som passar båda, vinna-vinna-lösningar. Om sådana grupper bildades i olika länder dit jugoslaver tagit sin tillflykt, kunde man kanske finna vägar att nå in till de krigande. Det är i alla fall värt ett försök. Sverige blir alltså nu ordförande i ESK. Konflikten i Jugoslavien hotar att förstöra denna viktiga samarbetsorganisation. Det behövs nytänkande och djärva idéer, med personligt engagemang och mycket god vilja.

Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för hennes upprepande både i dag och i andra sammanhang av Sveriges inställning när det gäller de sovjetiska truppernas närvaro i Baltikum. Det finns en viss risk, när nyheterna inte är särskilt dramatiska, dvs. när inga sovjetiska stridsvagnar för tillfället har kört över några baltiska ungdomar, att man glömmer bort det vardagsproblem som det utgör för de tre baltiska länderna att på sin mark ha främmande trupper utan tillstånd av valda företrädare för de baltiska folken. Jag kan glädja mig åt att intresset i kammaren under denna dag har varit mycket stort för de sovjetiska truppernas närvaro i Baltikum. Visserligen är det i somliga fall ett ganska senkommet intresse, som då möjligen kompenseras med litet extra hög ljudnivå. Icke desto mindre kan man glädja sig åt detta allomfattande intresse för att hjälpa de tre baltiska länderna att bli av med den oönskade främmande militära närvaron. Som vi hört både i den här debatten och vid frågestunden, nämnde president Landsbergis som skäl för sin tidigare hemresa från Sverige att nya sovjetiska värnpliktiga tagits in till förbanden i Litauen. Vi i utrikesutskottet hörde i dag Estlands biträdande utrikesminister Velliste nämna samma problematik. Tyvärr är problemet kanske i själva verket ännu värre. Det finns ryska källor som uppger att åtminstone fram till det senaste årsskiftet har den sovjetiska militära närvaron i Estland och Litauen och möjligen också Lettland i själva verket ökat. Efter augustikuppen och efter det sovjetiska och för all del även ryska erkännandet av de tre baltiska ländernas självständighet lever vi kanske i tron att den militära närvaron åtminstone i någon liten mån skulle ha minskat. Men det finns tydliga tecken på att det har förts in ny materiel och nya soldater, inte som ersättning för materiel och soldater som förflyttats därifrån utan som förstärkning av befintliga styrkor. Bl.a. uppger ryska källor att man har fört in motoriserat pansar både i Vilnius och i Tallinn i storleksordningen 260 nya enheter och att man ökat trupperna kring dessa med ca 4 000 man. Man har vidare ökat mängden bandgående artilleri i Tallinn med ca 40-talet pjäser och också uppgraderat en del av den utrustning man tidigare haft, dvs. bytt tidigare befintlig materiel mot bättre utrustning. Det här är då inte vapen eller människor vars uppgift kan sägas vara att hjälpa till med luftförsvaret av Moskva eller för att skydda andra större ryska säkerhetspolitiska intressen. Det finns nog skäl att vara orolig för att det är den typ av materiel som främst lämpar sig för skall vi säga inrikespolitiska aktiviteter i de baltiska länderna. Vår kunskap om bakgrunden till detta är naturligtvis begränsad. Men så mycket vet vi, att det inte handlar om omgrupperingar i samma militärområde, för motsvarande kategorier utrustning och personal har ökat också i närområdet, i Kaliningrad och i Sankt Jag tror att det här är en viktig aspekt att lägga till den vällovliga viljeyttring vi har hört från många håll i dag om att hjälpa till att få bort de sovjetiska trupperna från Baltikum. Jag vill gärna uttrycka en förhoppning att Sverige inte bara skall fortsätta sitt aktiva engagemang för att kräva detta utan också att Sverige skall kunna i ESK-sammanhang verka för att tillsammans med andra länder finna en säkerhetslösning för de baltiska staterna som innebär inte bara att man får ut de sovjetiska trupperna som finns där i dag utan också kan garantera Estlands, Lettlands och Litauens säkerhet på litet längre sikt.

Fru talman! Vi diskuterar i dag EG-motionerna från den allmänna motionstiden.

Vi går igenom för och nackdelar med ett EG medlemskap, vi anger varför ett EG-medlemskap är viktigt för Sverige och varför vi förordar ett EG Det handlar om att vi i framtiden behöver samarbeta med det övriga Europa för att vi här hemma skall kunna hävda våra mål när det gäller sysselsättning, en bra miljö och ekonomisk utveckling. Det handlar också om att vi menar att Sverige har bidrag att ge till Europas utveckling i den fas av dramatiska förändringar som vår världsdel nu befinner sig i. Det gäller den sociala dimensionen, medborgarnas möjligheter att utveckla sig själva i arbetslivet, en starkare miljöpolitik, kampen mot rasism och invandrarfientlighet och mycket mer. Den socialdemokratiska partimotionen har i centrala avseenden också behandlats positivt i utrikesutskottet. Motsättningen gäller framför allt de områden där den borgerliga regeringen här i Sverige i sin politik går på tvärs emot såväl utvecklingen inom EG som den svenska sociala modellen. Det gäller framför allt arbetslivets område, särskilt arbetsrätten, synen på kollektivavtal, där regeringen vill minska de kollektiva fackliga rättigheterna. I Maastricht nådde man framgångar när det gällde den sociala dialogen, trepartsöverläggningarna mellan arbetsgivare och löntagare under ledning av EG-kommissionen. Vi menar att Sverige bör välkomna de möjligheter som Europafacket har fått att påverka villkoren på arbetsmarknaden. Inom EG accepteras nu i större utsträckning synen på arbetsmarknadens parter som viktiga aktörer. Parterna på Europanivå får möjlighet att träffa avtal i frågor som hör till det sociala området. Kollektivavtal skall kunna användas för att införa EG-direktiv i medlemsländerna. Den svenska regeringen bör, menar vi, verka för att utvecklingen fortsätter i den här riktningen och att kollektivavtalens betydelse erkänns så att den för den svenska och nordiska modellen skall kunna erkännas fullt ut. EG har beträffande social dumping föreslagit att arbetet i ett annat land skall följa de lagar och avtal som gäller i det land där arbetet utförs. Sverige bör verka i linje med den principen. På arbetsmiljöområdet är det viktigt att regeringen i medlemskapsförhandlingarna verkar för att säkra det som har uppnåtts i EES-avtalet när det gäller särlösningar för att bibehålla väsentliga skyddsnormer för hälsa, miljö och säkerhet. Regeringen bör också redovisa en lista -- liksom på miljöområdena i övrigt -- över de ämnen eller områden för vilka Sverige tills vidare måste begära undantag från EG:s regler. Dessa krav och andra är konkreta och gäller arbetslivets villkor, och jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen. Herr talman! Nu när man i Maastricht har tagit de första stegen mot ett tätare politiskt samarbete i den europeiska unionen är det viktigt att ställa frågan: Vilka är i dag de väsentliga drivkrafterna bakom denna process? Här tror jag att någonting intressant har skett i den politiska debatten i Högern har inte längre en vision om en europeisk union. Högerns politiska Europavision försvann med Berlinmurens fall -- det skulle jag våga påstå. Jag är beredd att lyssna till motargument, om någon här menar att det fortfarande finns en sådan högerns politiska Europavision. Men det kitt som höll samman högerkrafternas strävan till politiskt Europasamarbete var järnridån och allt som har att göra med det begreppet. I dagens nya Europa har högern svårt att orientera sig. Många är naturligtvis nöjda med den inre marknaden, men det är ju någonting helt annat än att gå till ett tätare politiskt samarbete i en politisk union. Visst finns det på många håll en allmän önskan att Europa skall kunna uppträda som en stormakt vid sidan av Japan och USA. Det är säkert en önskan som delas av många i högerdelen av det politiska spektrumet. Men det är allmänna motiv som ingalunda är preciserade så att de har kraften att åstadkomma en politisk union mellan Europas länder. Jag menar naturligtvis inte med detta att vi socialdemokrater skulle ha monopol på 1990-talets Europavision. Men jag menar att de starka drivkrafterna bakom det tätare politiska samarbete som Maastricht manifesterar kommer från ett center-vänster-engagemang i Europas politiska spektrum. Det handlar framför allt om det politiska samarbete som är viktigt för att se till att den inre marknadens frukter verkligen skall komma folkflertalet till del. Det tar vi också upp i den socialdemokratiska reservationen. Den ekonomiska strukturomvandling som kommer att följa i den inre marknadens spår måste få till följd att många av de frågor som rör arbetslivets villkor -- social trygghet för alla, jämställdighet mellan könen, lika möjligheter att förena föräldraskap och förvärvsarbete, utjämning mellan regioner, förnyelse av industrin osv. -- kommer att sättas högt upp på den europeiska dagordningen. Det gäller att med politiska medel verka för att den ekonomiska marknadsharmoniseringen kan genomföras i former som medger sociala förbättringar, en god miljö, trygghet och ökad sysselsättning för medborgarna i den europeiska unionen. Det sociala protokollet från Maastricht måste aktivt användas för att stärka löntagarnas ställning i arbetslivet. En framtidsinriktad forsknings och industripolitik för Europa förutsätter vidgade samhällsinsatser i de olika medlemsstaterna, t.ex. samordning av strategiska funktioner inom spjutspetsforskning och annat. Inte minst viktigt blir detta i ljuset av den ökade import vi alla måste acceptera från Östeuropas länder, om det alls skall vara möjligt för Östeuropas länder att kunna gå in i en modern ekonomi. Då måste vi också försöka se till att arbetstillfällen ökar på nya områden inom den europeiska unionen i stället för dem som kommer att förloras när vi ökar importen från Då krävs naturligtvis forsknings och utvecklingspolitik och modern industripolitik -- inte den gamla typen av subventioner. En intensifierad regionalpolitik är viktig för att motverka att de fria kapitalrörelser som finns i dag leder till en ensidig centralisering av arbetstillfällen till olika tillväxtcentra i Europa. Målet bör i stället vara att med utnyttjande av modern informationsteknologi -- bl.a. de nätverk som finns upplagda i t.ex. Transeuropean Networks -- och modern transportteknologi möjliggöra en spridd sysselsättning, också i Detta är viktiga uppgifter för Sverige att arbeta för vid ett EG-medlemskap. Det bör understrykas att den svenska regeringen kan förväntas ha möjlighet till påverkan i en del av dessa frågor redan före ett medlemskap genom de olika konsultationsprocesser som man kommer att ta del i under och efter förhandlingsfasen. I många avseenden gäller de krav jag har räknat upp i den här framställningen naturligtvis också frågor som regeringen enligt vår mening skall ta upp med EG under medlemskapsförhandlingarna. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservationenm.

Herr talman! Jag kommer här att yrka bifall till den meningsyttring som finns i detta betänkande från utrikesutskottet. Där klargör vi att Vänsterpartiet inte vill ha något svenskt medlemskap. Vi säger också i meningsyttrandet att vi tycker att förutsättningarna för den ansökan som en majoritet här i kammaren valde att ställa sig bakom har ändrats drastiskt i och med besluten i Maastricht. Majoriteten sade ju ja till ett svenskt medlemskap under förutsättning av bibehållen neutralitet. Nu har vi redan haft den debatten i dag, så vi behöver kanske inte ta den en gång till. Men enligt vår uppfattning kommer ett medlemskap inte att vara förenligt med en klart uttalad neutralitetspolitik. Detta bekräftas också av många av EG:s egna förespråkare och representanter. Det är ett av skälen till att Vänsterpartiet inte vill ha ett svenskt medlemskap. Vi vill inte ha en svensk medverkan i en militär allians som kommer att ha operativ förmåga globalt för att försvara ''sina'' västeuropeiska intressen. Det andra skälet till att vi säger nej till ett svenskt medlemskap i den europeiska unionen är synen på demokratin och vad som händer med demokratin i Sverige om Sverige skulle välja att bli medlem. Vi har i vår motion påtalat att vi anser att det kommer att innebära en urholkning av den svenska demokratin, vilket utskottsmajoriteten inte instämmer i. Jag menar att det kommer att få stora följder för den svenska demokratiska processen om vi hela tiden kommer att mötas av besked att våra beslut strider mot de beslut som har fattats av ministerrådet i Bryssel. På punkt efter punkt kommer vi, när vi ställer politiska krav och vill ha förändringar, att mötas av just det beskedet: Det strider emot de regler och lagar som finns inom EG och de beslut en majoritet i ministerrådet har fattat. Vid allt fler tillfällen kommer vi att få höra det. Det innebär att den demokratiska processen i Sverige kommer att urholkas. En lång rad av de politiska beslut vi i dag fattar här i kammaren kommer i stället att fattas av ett ministerråd i Bryssel. Detta råd sammanträder, det vet vi, under sådana former som vi inte skulle acceptera ur demokratisk synpunkt, nämligen utan insyn och kontroll. Vi vet att rådet kommer att avgöra allt fler politiska beslut med majoritet. Där har de befolkningstäta ländernas ministrar betydligt fler röster än andra länders. Det sista behöver man inte bli upprörd över, men problemet blir att när majoriteten bestämmer kommer de besluten också att få giltighet i samtliga medlemsländer, oavsett vad ministern för dessa länder yttrat. Och vad den ministern eventuellt har yttrat är det heller inte säkert att vi får reda på, eftersom mötena är lagda under sekretess. Detta kommer naturligtvis att få en hel del konsekvenser för hur den demokratiska processen kommer att verka i Sverige. Jag är övertygad om att vi gång på gång kommer att ställas inför fullbordat faktum -- det vi vill göra här och har politisk majoritet för här i kammaren, kommer vi inte att kunna göra med hänvisning till de lagar och regler som gäller i EG, och som man redan i dag har fattat beslut om. Jag tycker att den redogörelse som Mats Hellström just gav är ett väldigt önsketänkande. I er motion och i er reservation har ni på alla politikens sakområden talat om hur ni tycker att det borde vara och vad ni kommer att arbeta för när Sverige blir medlem i den europeiska unionen. Det är naturligtvis bra att ni kommer att göra det. Det är mycket viktiga frågor som ni reser, om miljön, om arbetsmiljön, de sociala frågorna, regionalpolitiken osv. Men sanningen är att om de politiska krav som ni framför skulle strida mot de fyra friheterna i EG eller strida mot några av de lagar och beslut som är fattade i EG, så blir det inte möjligt att genomföra dem. Det låter sig sägas från talarstolen här att vi skall verka för, och Sverige bör i förhandlingarna säga att osv. Det handlar om Stt socialdemokraterna vill försöka ge illusionen av att det finns ett särskilt Europa, som skulle vara på ett annat sätt om man sade ja till den socialdemokratiska ansökan, till skillnad från det höger-Europa som förespråkas från den borgerliga regeringen. Men jag tror inte det är vi i Sveriges riksdag som bestämmer om det blir ett höger eller vänster-Europa. Vi kommer naturligtvis att delta och förstärka den ena eller andra sidan med det mycket begränsade inflytande Sverige eventuellt skulle få. Vi vet redan i dag att detta inflytande förmodligen blir än mer begränsat. Det verkar bli en stor utökning av medlemsantalet som man i dag kan se, och därför kommer de små ländernas inflytande, roll och makt att begränsas ytterligare, enligt ganska enstämmiga rapporter ifrån kommissionen. Jag tror därför att det är litet naivt att förespegla att socialdemokratin genom ett medlemskap i den europeiska unionen kommer att kunna socialdemokratisera åtminstone halva Europa och där bygga upp det folkhem som man inte har klarat att bygga upp här i Sverige. Jag tror det är bättre att man håller sig till realiteterna när man tittar på EG-frågan. Titta på vilka beslut som är fattade, vilka strukturer som faktiskt föreligger. Det är faktiskt lag på att t.ex. kapitalets rörlighet måste få företräde. Det går att säga som Mats Hellström att vi måste begränsa kapitalets rörlighet. Men en av grundpelarna i den här organisationen är ju kapitalets rörlighet. Inga beslut som begränsar kapitalets rörlighet kommer att tillåtas eftersom det strider emot grundförordningarna inom EG. Detta är ju själva problemet. Det är också ett uttryck för just vilka drivkrafter som har legat bakom EG:s utveckling och som ligger bakom EG:s utveckling också i dag. Mats Hellström ställde frågan: Vilka drivkrafter är det? Jag menar att det är helt klart det västeuropeiska industrikapitalets drivkraft, för att kunna hävda sig i den allt mer internationaliserade ekonomin och i förhållande till de andra ekonomiska stormakterna i världen, USA och Japan. Det kan man tycka bra eller dåligt om. Man kan tycka att det är en ingrediens i samhällsutvecklingen att industrikapitalet måste kunna hävda sin konkurrenskraft och att vi skall ha en ekonomisk tillväxt. Men man kan också ha uppfattningen att det är nödvändigt att begränsa och reglera den ekonomiska tillväxten för att man annars får en alltför hänsynslös och brutal kapitalistisk utveckling, som med nödvändighet leder till en kapitalistisk planhushållning, där konkurrensen på sikt faktiskt sätts ur spel. För att kunna utverka dessa regleringar och politiska motmakter krävs ett forum som är demokratiskt uppbyggt och som tillåter att politiska majoriteter får fatta sådana beslut som begränsar dessa fyra friheter. Detta är alltså inte tillåtet i EG. Det är problemet och kärnpunkten. Detta är det demokratiska dilemmat. Socialdemokraterna glider undan genom att säga att det skall vi ordna när vi väl kommer dit. Vi skall verka för, vi skall gå in i EG med en hög svansföring eller med flaggan i topp, eller hur man vill uttrycka det. Men verkligheten ser inte ut så. Jag måste säga att jag har mer respekt för för de borgerliga partier som rent ut säger: Vi tycker det här är värt priset, vi tycker det är okej. Men om man har värderingar om att det är nödvändigt att bygga politiska motmakter för att begränsa kapitalets härjningar, då måste man också tillåta en sådan demokratisk utveckling och ge sig in i sådana demokratiska samarbetsformer där detta är möjligt. Det är vad jag tycker att vi absolut skall göra. Vi skall naturligtvis ha ett samarbete, både i Norden och i Västeuropa och i hela Europa och i hela världen. Det är Vänsterpartiets uppfattning att vi skall möta internationaliseringen av ekonomin med ett internationellt samarbete, politiskt och fackligt, med arbetarrörelsens organisationer. På alla sätt måste vi ju samarbeta över gränserna. Men denna ambition går inte att förverkliga inom EG:s strukturer och med den mycket odemokratiska struktur som EG i sig självt har -- med ministerrådets slutna möten, med parlamentets politiska tandlöshet, där de folkvalda just inte har någonting att säga till om. Så ser det faktiskt ut, även om man skulle önska sig någonting annat. Man kanske hade hoppats att besluten i Maastricht skulle peka åt ett annat håll, åt någon form av större inflytande för parlamentet, t.ex., eller någon annan form av demokratisering. Men så blev inte fallet. Detta är också inte minst EG-parlamentarikerna mycket frustrerade över. Detta vet Mats Hellström och alla andra i denna kammare som deltar i debatten. Det demokratiska underskottet är ett faktum, och Sveriges möjlighet att vrida hela utvecklingsprocessen i EG i en helt annan riktning än den har gått hittills och att upphäva de grundlagar som gäller i EG och som förespråkar kapitalets fria rörlighet, det är en chimär, menar jag. Det är ohederligt att debattera som om det vore en möjlighet utifrån att man väljer den ena eller den andra Ja till EG-sedeln. Det är en och samma europeiska union som Sverige eventuellt skall bli medlem i; det finns inte två olika. Jag tycker att det vore bra om man i debatten gjorde klart att så är fallet. Det finns i den europeiska unionen en politisk process som Sverige vid ett medlemskap kommer att delta i men som vi kommer att ha ett mycket mycket begränsat inflytande över, och om medlemsskaran utökas blir förmodligen inflytandet mindre än vad vi kan utläsa i dag. Detta är fakta som man inte kan komma ifrån. Jag tror att kärnfrågan i synen på ett eventuellt svenskt medlemskap är synen på demokrati och vad en reell demokrati är. Vad innebär det för människor när besluten flyttas långt bort, inte bara över deras huvuden utan också till andra delar av den kontinent vi bor på? Detta är den fråga som upprör människor väldigt mycket när jag är ute på möten och talar. Jag är övertygad om att ni allihop i debatter och på möten har stött på den här frågan om synen på demokratin. Den här frågan har varit omgärdad av en hel del lustiga demokratiprocesser också i den svenska riksdagen. Ytterligare en sådan process är det faktum att Vänsterpartiet inte har fått representation i EES-utskottet. Några kanske tror att vi är sura över detta för partiets räkning, men så är inte fallet.

Just nu är Vänsterpartiet det parti som kan bidra med en allsidig belysning, eftersom vi ser saken ur ett annat perspektiv och i och med det också efterfrågar andra uppgifter. Det är ett nederlag för demokratin, och det är ett nederlag för den opinion i frågan som finns utanför det här huset. Jag tycker att ni skulle ha funderat över detta, när ni nu i politisk samstämmighet har beslutat att ställa Vänsterpartiet utanför den här processen genom att se till att vi inte får delta på lika villkor.

Herr talman! Även om jag inte har deltagit i diskussionerna kring EES-utskottets tillkomst måste jag säga att det är ren dumhet att påstå att Vänsterpartiet inte i utskottet skulle få samma inflytande och samma möjligheter till insyn som alla andra. Så är ju fallet. Det måste vara andra skäl som gör att ni inte vill delta. Den frågekrets som jag tycker är viktig i det som Gudrun Schyman har tagit upp är demokratiseringen inom EG. Genom Europaparlamentet ökade befogenheter, men man är trots detta inte alls nöjd, utan det pågår redan nu ett arbete med att ytterligare öka demokratin inom EG:s olika institutioner. Det är en viktig fråga, som även vi har tagit upp i vår motion. Inte minst är det en fråga som de socialdemokratiska partierna runt om i EG-länderna engagerar sig kraftigt för. Det är alldeles givet att detta är en väsentlig fråga, och det är också något som vi i högsta grad tar upp i vår motion. Gudrun Schyman säger då att vi inte kan göra detta, eftersom det inte finns ett särskilt socialdemokratiskt Europa. Det är ju också en ren dumhet. Gudrun Schymans argumentering på den punkten är lika begåvad som påståendet att det inte är någon skillnad mellan Gudrun Schymans Sverige och Carl Bildts Sverige. Har vi politiska partier som arbetar för olika mål på de plattformar och i de sammanhang där beslut fattas, är det sannerligen de politiska partiernas skyldighet att ta fram sina alternativ och visa på dem. Det är inte ohederligt. Det är tvärtom exakt vad ett politiskt parti skall göra. Vi som önskar att Sverige skall bli medlem i EG skall redovisa vad vi önskar göra inom EG. Ni som inte önskar att Sverige skall bli medlem i EG skulle kanske redovisa vad ni i stället vill göra. Om det sade Gudrun Schyman absolut ingenting förutom att hon skulle samarbeta med ''alla krafter''. Har ni ingenting mer konkret att säga till riksdagen eller till väljarna? Jag har efterlyst alternativ från dem som inte vill att Sverige skall bli medlem i EG. Vad har ni själva att komma med? Hur vill ni se ett framtida Europa? Denna fråga är särskilt relevant att ställa till dem som inte ens accepterar EES avtalet. På vilket sätt menar ni att Sveriges ekonomi skall kunna utveckas så att våra sociala mål skall kunna nås och den sociala välfärd vi har uppnått alls skall kunna finnas kvar? Ingenting har vi fått höra om detta. Det är ingalunda så, Gudrun Schyman, att det är EG specifikt som har fria kapitalrörelser. Det som har inträffat under 80-talet är att det har skett en globalisering av världsekonomin. Fria kapitalrörelser råder nu i så gott som hela världen, förutom i de länder som försöker att komma bort från ett kommunistiskt, gammalt system till någonting annat. Globaliseringen av ekonomin, de fria kapitalrörelser som existerar i dag, är en av de största svårigheterna för nationell politik i alla länder. Har inte Vänsterpartiet uppfattat detta? Delar av Vänsterpartiet har uppenbarligen gjort det, som Annika Åhnberg, som ju har gått in i den debatten. Jag vill verkligen efterlysa, herr talman, Gudrun Schymans alternativ. På vilket sätt vill ni utveckla svensk ekonomi utanför EG och utanför EES?
Herr talman! Jag skall försöka svara på så många frågor som möjligt. Först till frågan om vårt eventuella deltagande i EES-utskottet. Den extra suppleantplats som vi har blivit tilldelad i de andra utskotten ger oss inte möjlighet att delta på samma sätt som ordinarie ledamöter i utskotten. Vi har inte möjlighet att påverka skrivningen av ett betänkande på samma sätt som andra partier, utan vi har i stället möjlighet att efteråt foga vårt yttrande till betänkandet. Vi har inte möjlighet att ta initiativ till remisser på samma sätt som ordinarie utskottsledamöter, och vi har framför allt ingen som helst möjlighet att ha en suppleant, vilket man har som ordinarie. EES-utskottet är ett extraordinärt utskott, som skall arbeta med en extraordinär fråga under en extraordinär tid, nämligen i sex månader framåt. Det arbetet skall utföras parallellt med allt annat arbete. Det innebär att vi inte har några lediga ledamöter. Om det är så att det finns en rädsla för att proportionaliteten i utskottet skulle gå förlorad -- vilket är ganska befängt, med tanke på att alla tycker likadant förutom Vänsterpartiet -- kunde man mycket väl tänka sig att man i det här extraordinära fallet faktiskt hade sagt: Okej, då utökar vi antalet ledamöter. Det här problemet går alltså att lösa om det finns en politisk vilja. Med tanke på att det här är en så viktig fråga och vi redan i dag lever med ett sådant stort informationsproblem, vilket också visar sig bland människor utanför riksdagen, som är arga, som söker uppgifter och vill ha information, är det mycket anmärkningsvärt att man väljer att behandla Vänsterpartiet på det här sättet. Jag förstår inte hur ni kan ta politiskt ansvar för detta. Jag är övertygad om att ni kommer att få mycket mycket stark kritik utanför det här huset, både av era egna medlemmar och av andra i den nu starkt växande opinionen emot ett medlemskap i Mats Hellström säger också att Gudrun Schymans Sverige inte ser likadant ut som Carl Bildts Sverige. Nej, det ser inte likadant ut om det vi talar om är hur vi skulle vilja att det såg ut, men såsom det är, är det lika för både Carl Bildt och mig. Det reellt existerande Sverige ser likadant ut för Gudrun Schyman som för Carl Bildt. Sedan har vi helt olika uppfattningar om hur vi tycker att det borde se ut, men det är faktiskt en annan fråga. Jag menar att Socialdemokraterna nu försöker visa upp ett Europa som är någonting annat än vad det egentligen är. Det är jättebra att ni har ambitioner och visioner, men var då tillräckligt ärliga att problematisera bilden och tala om att ni kanske inte kan genomföra dessa ambitioner och visioner, och att vi om ni inte kan genomföra det ni vill, i stället får lov att leva med det Europa som redan existerar. Tala om att ni har oerhörda svårigheter att genomföra era visioner framför allt på grund av att EG:s lagar och regler kommer att förbjuda er att fatta beslut i den riktning ni önskar. Det är ju detta som är reella fakta. Alternativ har visst presenterats. Det vet jag, och jag vet också att Mats Hellström följer den debatt som pågår. Det är ett alternativ att fortsätta med den frihandel vi har, att utöka den, osv. Jag får återkomma till den frågan i mitt nästa inlägg.
Herr talman! Gudrun Schyman säger att vi skall tala om det Europa som finns, om det som verkligen existerar i dag. Låt oss gärna göra det! Västeuropa består av demokratier, där jag föreställer mig att människorna har ett moget omdöme. Jag tycker att det är något märkligt att utmåla de många miljoner väljare i dessa länder som på något sätt mindre vetande. Det är inte så att vi här i Sverige har en så oerhört högtstående form av samhällsmodell och att människorna i EG länderna är oss på något sätt underlägsna när det gäller att ställa krav. Gudrun Schyman säger vidare att vi socialdemokrater och andra får leva med det EG som existerar, om vi inte får igenom vår vilja. Naturligtvis! Det gäller i lika hög grad Gudrun Schyman och de andra som inte vill att Sverige skall bli medlem i EG. Ni skall ju också leva med det EG som existerar! Jag upprepar frågan: På vilket sätt skall det vara möjligt för Sverige att bibehålla social välfärd och en rimlig sysselsättning om vi står utanför såväl EES som EG? Vad är det för företag som Gudrun Schyman tänker sig skall utveckla produktionen i Sverige med den starka kraft som EG redan har? Vad är det för skäl som gör att andra neutrala länder -- exempelvis Schweiz och Finland -- söker medlemskap i EG? Det måste finnas någon tanke bakom de ländernas bedömningar.

Jag och min riksdagsgrupp vill gärna i enlighet med vår partimotion delta i utvecklingen och aktivt påverka den. Vi vill inte ställa oss vid sidan om och vara isolerade på det sätt som man i Vänsterpartiet uppenbarligen önskar vara.
Herr talman! Jag vet att Mats Hellström och den socialdemokratiska riksdagsgruppen vill delta. Men därutöver finns det en stor opinion inom partiet utanför det här huset som inte alls vill delta. Det är Mats Hellström mycket medveten om. Jag är alltså långt ifrån ensam och långt ifrån Jag har, Mats Hellström, inte sagt att medborgarna i de länder som i dag är medlemmar i EG är mindre vetande. Men faktum är att det inte förekommit någon särskilt aktiv EG-debatt i de länderna förrän nu då de olika ländernas nationella parlament skall godkänna besluten i Maastricht. I och med detta har det plötsligt startats en EG-debatt i många av dessa länder. I Tyskland t.ex. är Mats Hellströms partivänner mycket kritiska till exempelvis den ekonomiska och monetära unionen. Det har också startats en mycket omfattande debatt i Danmark, som ju är ett oss närstående land. Det förekommer en växande opinion just mot unionstanken. Man säger: Hit men inte längre! Det är många av Mats Hellströms partikolleger som deltar i det arbetet. Detta är över huvud taget inte någon isolationistisk tanke. Alternativet är naturligtvis, Mats Hellström, att fortsätta och handla med EG, att fortsätta att vara associerad till EG genom en utveckling av det frihandelsavtal som vi har och genom olika samarbetsavtal, att fortsätta att stärka det nordiska samarbetet och fortsätta att verka som ett land med självbestämmanderätt, ett land som dessutom kan träffa egna avtal med andra länder och marknader världen över. Det innebär de facto också att vi kan föra en internationell handelspolitik på ett självständigt sätt, vilket vi inte skulle kunna som medlemmar i den europeiska unionen. Det innebär att Sverige som det relativt lilla land det är skulle kunna förhålla sig mycket mer flexibelt i den snabba utveckling som sker internationellt och i det internationella beroende, som vi naturligtvis är en del av, Mats Hellström. Det kan vara en fördel för ett litet land med en relativt liten ekonomi att kunna vara flexibel i den mycket snabba utveckling som vi nu lever i. Det ligger en mycket stor poäng i att inte gå in och bli en minoritet i en västeuropeisk union utan att kunna förhålla sig fri till olika länder och marknader -- till USA, till Japan, till Östeuropa, till tredje världens länder osv. Vi kan utveckla ett mer mångfasetterat förhållningssätt också vad det gäller den ekonomiska politiken, och det tror jag skulle gagna Sverige. Dessutom behåller vi möjligheten att föra en självständig ekonomisk politik i Sverige. Vi kan då t.ex. tillåta oss att under en lågkonjunktur ha ett högt budgetunderskott med motivet att vi sätter arbete åt alla som det främsta målet för den ekonomiska politiken.
Herr talman! Det väsentliga budskapet i det här betänkandet är att det i Sveriges riksdag råder en stor enighet bakom vår ansökan om medlemskap i den Europeiska gemenskapen. Vi önskar förhandla om ett sådant medlemskap. Denna önskan kvarstår även efter det att Gemenskapen vid sitt toppmöte i Maastricht har utvecklat samarbetet i ett antal mycket viktiga avseenden. Utskottet konstaterar att resultatet från Europeiska rådets möte och unionsfördraget är förenligt med Sveriges strävanden att bli medlem i EG. Utskottet skriver vidare att vår uppfattning ''grundas på insikten att Sverige måste ansluta sig till alla delar av samarbetet i EG.'' Detta är ett viktigt budskap -- ett viktigt budskap till dem som vi förhandlar med och ett viktigt budskap till det svenska samhället. Det finns några punkter i betänkandet där det råder oenighet. Det gäller framför allt den sociala dimensionen. Mats Hellström påpekade helt korrekt att de socialdemokratiska förslagen i allmänhet behandlats positivt av utskottet. Det kan möjligen bero på att socialdemokraterna slår in öppna dörrar, för att uttrycka det något mindre vördnadsfullt. Låt oss enas om att det beror på att vi i stora drag är överens. Jag skulle vilja påstå att den enigheten gäller även den sociala dimensionen. Här har Socialdemokraterna velat ta en speciell poäng genom att markera sina ståndpunkter i en del avseenden. Men om man noga läser vad utskottet skriver och vad reservanterna skriver skall man finna att det i stora drag råder enighet även på denna punkt. Jag anser emellertid att reservanterna gör sig skyldiga till en del förenklingar i sin analys. De antyder att om man är intresserad av sociala frågor, vilket på Europaspråk i stor utsträckning avser arbetslivet, skall man sträva efter största möjliga federalism, med andra ord efter att ha en så gemensam politik som möjligt. Jag tror personligen att det är riktigt i en hel del avseenden. Det finns en rad skäl att utveckla den sociala dimensionen i Europasamarbetet. Men det kan finnas ganska många andra områden där vi just på grund av omsorgen om villkoren i vårt arbetsliv och i vår socialpolitik tvärtom bör slå vakt om närhetsprincipen och se till att vi har möjlighet att driva en politik som skiljer sig från den i andra länder. Det är med andra ord inte så att bara därför att man är eldad av ett socialt engagemang, vilket vi är många i den här kammaren som är, bör sträva efter största möjliga federalism just på detta politikområde. Här krävs i stället en avvägning av kompetensfördelningen mellan nationalstaten och den Europeiska gemenskapen. Gudrun Schyman utvecklade hur odemokratiskt EG är. Hon sade att företrädarna för befolkningstäta områden har det största inflytandet i ministerrådet, där man fattar beslut i slutna rum. Det förhåller sig, som alla vet, precis tvärtom. Företrädarna för de små länderna har ett relativt sett större inflytande i ministerrådet än företrädarna för de stora nationerna, eftersom varje dansk företräds av en större bråkdel ministrar än varje tysk eller varje italienare. Sverige skulle få ett gynnat läge i ministerrådet i den meningen att vi skulle ha mer än ett proportionellt inflytande i förhållande till vår storlek. Det förekommer inom EG en betydande utveckling i riktning mot en transparent öppenhet och en tendens att stärka det demokratiska inflytande som utövas via Europaparlamentet. Som Gudrun Schyman säkerligen vet var ett av de viktiga inslagen i Maastrichtbesluten just att utveckla den demokratiska dimensionen när det gäller Europaparlamentets inflytande över Gemenskapen. Det förekommer betydande strävanden inom EG att gå vidare i denna riktning. Det var mycket intressant att höra Gudrun Schyman utveckla värdet av att vara ''inuti'' en enhet. Hon förklarade att det var viktigt att vara ''inuti'' EES-utskottet, eftersom man då har insyn, kan få material och därmed utöva en mycket större påverkan på det som händer och sker. Detta resonemang gäller tydligen bara EES-utskottet, däremot inte den Europeiska gemenskapen. Jag vill med samma resonemang påstå att om man är ''inuti'' den Europeiska gemenskapen, så har man betydligt större möjligheter till inflytande än om man står utanför den Europeiska gemenskapen. Tanken att Sverige isolerat skall kunna driva förhandlingar, sluta avtal och vara en stark utifrån påtryckande kraft i förhållande till det Europa som är mycket större är inte så litet romantisk. Vi ser i dag hur allt fler länder i Europa blir intresserade av att träda in i Gemenskapen. Det gäller inte bara de länder som har ansökt om medlemskap. Det finns ett betydande antal länder i Östeuropa som söker anknytning till Gemenskapen. Det finns i dag i själva verket ganska få länder i Europa som inte är intresserade av en sådan anknytning. Tjeckoslovakiens president Havel kommenterade nyligen den norska hållningen till EG genom att säga att han var oerhört förvånad över att ett land kunde men inte ville bli medlem av den Europeiska gemenskapen. För Tjeckoslovakien är läget det precis motsatta -- man vill gärna bli medlem, men på grund av att marknadsekonomin inte är tillräckligt utvecklad tillhör man inte så att säga den första kretsen av stater som EG kommer att ta in som medlemmar. Det råder i dag just bland de stater som Gudrun Schyman vill utveckla samarbetet med en stark strävan efter att delta i det Europeiska samarbetet -- både det ekonomiska, det kulturella, det politiska och det säkerhetspolitiska. Det blir därför en alltmer isolationistisk hållning att säga att vi skall stå utanför och söka vår förankring i det förflutna, i en egen nationell självständighet. Den självständigheten har dessutom blivit alltmer urholkad i en värld där de politiska problemen internationaliseras. Det är inte bara ekonomin som internationaliseras. Det gäller också ekologin, miljöfrågorna och en mängd olika problem som vi gemensamt måste hantera. Att då sluta sig inne i nationalstaten och tro att man därifrån kan lösa alla frågor är en form av konservatism som Gudrun Schymans parti numera är den enda företrädaren för i riksdagen. En gång i tiden sökte Vänsterpartiet sin förankring i framtiden -- man hade en utopi belägen i framtiden. Nu förefaller det mig som om man har en utopi belägen i det passerade, i det förflutna. Man söker bevara ett samhälle som har funnits och som kanske i någon mån fortfarande finns men som vi andra ser håller på att försvinna. De här nostalgiska och tillbakablickande tendensen hos Vänsterpartiet förefaller mig vara något av partiets sista suck. De allra flesta i den svenska riksdagen är på det klara med att vår framtid måste finnas i ett vidgat internationellt politiskt, kulturellt och ekonomiskt samarbete med länderna omkring oss. Det är i den andan som utskottet står bakom Europeiska gemenskapen, också efter det att gemenskapens syften och mål har utvecklats genom avtalen i Maastricht.

Herr talman! Jag förstår inte riktigt vad Daniel Tarschys avsåg när han hävdade att vi skulle förespråka en federalism som innebär ett centraliserat beslutsfattande på arbetsmarknadsområdet och att det kanske inte var så klokt. Om man läser vår reservation skall man finna att det är tre olika element som här är viktiga. För det första handlar de nya reglerna i det sociala protokollet, liksom även i det gamla, om minivillkor, dvs. att man motsätter sig social dumpning. Det är alltså inte fråga om centralisering, utan det är minivillkor. För det andra handlar det om -- och det är viktigt för oss -- att vi skall kunna gå vidare med vår rättstradition när det gäller kollektivavtalen. På den punkten var vi oroliga före Masstricht, men vi är betydligt mindre oroliga nu, när Masstrichtavtalen medger kollektivavtal som en väg. Men det är fortfarande mycket arbete som återstår för att kollektivavtalen skall kunna användas på ett bra sätt i Europasammanhang. Vi menar att det är väsentligt att den svenska regeringen är aktiv. Vi är oroliga, eftersom den svenska regeringen vill minska kollektivavtalens ställning i Sverige när man i EG-sammanhang vill stärka dem. Det kommer att krävas nordiska insatser för att få det här riktigt bra. Vi har goda skäl att vara oroade. Vi tar fram detta i vår reservation och hoppas att riksdagen skall ställa sig bakom den inställningen. För det tredje handlar det om en ny dimension på den europeiska arbetsmarknaden så till vida att man kan införa kollektivavtal på europeisk nivå mellan Europafack och Europabolag. Det är intressant och nytt, och det innebär en ny dimension i det europeiska arbetsmarknadsarbetet. Det handlar verkligen om olika vägar och inte om någon centralisering. I vår reservation påpekar vi också den möjlighet som Maastricht-överenskommelsen har givit att kollektivavtal skall kunna användas för att införa EG-direktiv i medlemsländerna. Det är motsatsen till centralisering. De sociala parterna ges möjlighet att spela en fortsatt viktig roll, som i EG är viktigare än tidigare. Vi önskar att man i Sverige skall behålla den viktiga kraft som kollektivavtalen utgör och att man skall driva de frågorna i förhandlingarna. Det är väsentligt att -- även om vi bara står i början och kommer att kunna påverka det senare -- det sociala protokollet ger möjligheter. Sedan är det en fråga om hur aktivt det används av olika regeringar och de sociala parterna. Jag tror förvisso att den svenska regeringen behöver en aktiv riksdag som driver på regeringen i de frågorna.
Herr talman! Det är naturligt att svenska folket inför förhandlingarna med EG frågar sig om vårt välfärdssamhälle kan bestå och stärkas. Det viktigaste svaret på den frågan gav faktiskt Mats Schyman. Han sade att den centrala frågan är vilken ekonomisk styrka det svenska samhället kommer att ha i framtiden. Om vi kan bevara en ekonomisk styrka kan vi också upprätthålla det välfärdssystem som vi själva önskar. Ett medlemskap i gemenskapen är så viktigt just för att bevara välfärdssamhället. Sedan uppstår frågan om hur stor del av reglerna kring välfärdsssamhället och arbetslivet som skall läggas på EG-nivå och hur mycket vi skall bevara själva i Sverige. Det är i denna fråga jag menar att man kan spåra en viss ensidighet i resonemangen i den socialdemokratiska reservationen. Man uppehåller sig där enbart vid behoven av att utveckla lagstiftningen på EG-nivå. Det finns förvisso ett sådant behov. Det finns en rad viktiga åtgärder som kan och bör införas på gemensamhetsnivå. Om man vill slå vakt om en hel del inslag i det svenska välfärdsssamhället som vi uppskattar är det också viktigt att se till att vi bevarar friheten att i Sverige ha vissa speciella regler, särbestämmelser och särskilda arrangemang som vi har funnit vara riktiga och viktiga. Därför kan man inte förenkla frågan om den sociala dimensionen till att enbart gälla utvecklingen av den gemensamma lagstiftningen på det här området. Det var i det avseendet jag ansåg att det brast i analysen i den socialdemokratiska reservationen. Jag slutar, herr talman, med att upprepa att det finns mycket obetydliga skillnader i grundvärderingarna mellan reservanter och majoritet. Det främsta intrycket som detta betänkande efterlämnar är att det råder en betydande enighet om de grundläggande målen för de svenska förhandlingarna.
Herr talman! Det finns förvisso en stor grundläggande enighet om målen -- att Sverige skall bli medlem i EG och att förhandlingarna skall föras på det sätt som utskottsbetänkandet beskriver. För att detta skall gå bra kommer det också att behövas en aktiv riksdag. Det är jag helt övertygad om. Den nuvarande regeringen behöver också påpekanden från riksdagen om förhandlingarnas inriktning, inte minst på de här områdena. Daniel Tarschys gör det litet för enkelt för sig när han säger att Socialdemokaterna vill ha ett gemensamt beslutsfattande på EG-nivå och att det när det t.ex. gäller arbetsmarknadsområdet är viktigare att man har möjlighet till nationella särlösningar. När vi talar om gemensamt beslutsfattande på EG-nivå handlar det om en annan dimension i beslutsfattandet än den som man tidigare har haft i EG och som den svenska regeringen tydligen inte är så intresserad av. Det handlar nämligen om det sociala protokollet i Maastricht, som behöver förstärkas ytterligare. Det gäller att ge de fackliga organisationerna och arbetarna på arbetsplatserna ett ökat inflytande på lokal nivå i företaget, i de nationella fackförbunden och genom kollektivavtal och på EG-nivå i avtal mellan exempelvis Europabolag, stora multinationella företag, och Europafack. Det är en annan dimension som skall föras in. Det gäller lokalt, nationellt och på ''Brysselnivå''. Det är någonting annat än ett centraliserat beslutsfattande.
Herr talman! Daniel Tarschys påpekade att betänkandet utstrålar stor enighet, och det gör det. Men det förvånar mig att ni är så säkra på att det också finns en sådan enighet utanför den här salen. De opinionsundersökningar som har gjorts visar att det i många politiska partier finns en mycket stor oenighet i den här frågan. Det finns t.o.m. majoriteter i en del av utskottets partier som är mot det som står i det här betänkandet. Jag tycker att det är märkligt att ni inte är mer oroade över det, att ni inte ens talar om det och framför allt att ni inte kan visa någon som helst ödmjuk inställning till att människor känner oro och att det kan vara befogat. Ni utmålar alla dessa människor som isolationister och allmänna bakåtsträvare. Jag tror att ni provocerar väldigt många, inte minst inom era egna partier. Det är en intressant företeelse. Jag tror nog att man kan tala om den representativa demokratins kris i Sverige. En stor opinion utanför det här huset har en åsikt som inte alls är representerad annat än av ett parti, det minsta partiet i riksdagen. Det är en mycket speciell situation, och det tror jag att ni måste hålla med om. Det skulle vara intressant att få några kommentarer till detta faktum. När det gäller demokrati i EG -- om vi skall gå från den här salen till EG:s ministerråd -- är det riktigt som Daniel Tarschys säger att de små länderna i dag har ganska mycket att säga till om i förhållande till sin storlek. Både Daniel Tarschys och jag vet att de små länderna kommer att få mindre att säga till om när man gör om EG:s struktur när det blir en utvidgning. Vi vet att Tyskland mycket rättmätigt kommer att nästan fördubbla sitt röstetal eftersom landet nästan har fördubblat sitt invånarantal. Det kommer att bli en förändring. De små länderna kommer att få mindre att säga till om i ministerrådet. Det vet vi om. Att dra paralleller mellan EES-utskottet och EG:s ministerråd tycker jag var litet väl magstarkt. EES utskottet förbereder, diskuterar och analyserar dessa frågor. Besluten fattar vi här i den svenska riksdagen. De beslut som fattas i EG fattas däremot inte i någon parlamentarisk församling, utan de fattas i ministerrådet. Parallellen förutsätter att EES-utskottet skulle fatta beslut i dessa frågor i stället för att överlämna ärendena till riksdagen, den folkvalda församlingen, för beslut. Men så illa ser det inte ut, i alla fall inte ännu, i den svenska riksdagen.